Herr talman! Det är just därför som FN:s sanktionsbeslut är viktigt.

Herr talman! Ingela Mårtensson frågar om jag vid ESK:s ministermöte eller i FN avser att driva frågan om att upprätta en tribunal som granskar krigsförbrytelser i det forna Jugoslavien. Hon hänvisar till den s.k. Corellmissionens rekommendation och till den svenska läkaren Christina Doctares uppgifter om övergrepp mot kvinnor. Regeringen stöder tanken att inrätta en tribunal för att granska krigsförbrytelser i det forna Jugoslavien. De ansvariga för de grymheter som begås måste ställas till svars. I de internationella organ, dvs FN, ESK och Genèvekonferensen, som nu söker finna ett slut på kriget, verkar regeringen på olika sätt för att ansvar skall utkrävas. Vi gör det både i våra bilaterala kontakter med medlemsstaterna i dessa fora och på det multilaterala planet. Rättschefen Corell i UD företog i oktober på ESK:s uppdrag tillsammans med en norsk och en österrikisk kollega en undersökningsmission till Kroatien. Den kan komma att följas av en andra mission till Bosnien. Gruppen har i sin rapport dokumenterat de avskyvärda brott mot humanitär rätt och krigets lagar som begås i den väpnade konflikten i det forna Jugoslavien och föreslagit internationella åtgärder, bl.a. inrättandet av en domstol, för att straffa de skyldiga. FN:s säkerhetsråd uppdrog genom resolution 780 åt generalsekreteraren att tillsätta en expertkommission för att mottaga och analysera information om brott mot humanitär rätt och krigets lagar och lämna förslag till hur denna information skall hanteras. Till denna informationsinsamling bidrar även Sverige. Genom tillsättandet av expertkommissionen har en grund lagts för det fortsatta arbetet med denna viktiga fråga. ESK:s ämbetsmannakommitté beslöt vid sitt möte den 6 november att hela Corellmissionens rapport skulle överlämnas till FN:s generalsekreterare, vilket nu också skett. Därtill beslöt ämbetsmannakommittén att Corellmissionen skulle rapportera direkt till FN:s expertkommission. Dess nästa möte äger rum den 14 december. Corell har haft tillfälle att för ledamöterna i FN:s kommission redogöra för missionens rapport. Den fortsatta behandlingen av frågan i ESK får givetvis bedömas i ljuset av resultaten av dessa kontakter och möten. Inför ESK:s ministermöte i Stockholm pågår intensiva konsultationer för att föra frågan om behandlingen av en tribunal för krigsförbrytelser vidare. Det är viktigt att ge stöd för det arbete som nu bedrivs inom FN. Frågan om en tribunal att granska krigsförbrytelser har många svåra politiska och juridiska dimensioner som gör att den primärt är en fråga för världssamfundet i dess helhet, dvs. FN. Sverige och många andra stater finner det dock synnerligen angeläget att frågan ges en snabb behandling så att ett maskineri snarast kan upprättas. Om FN-vägen visar sig inte ge resultat finns det anledning att återföra frågan till en europeisk förhandling. De som begår brutalt övervåld mot civila inte minst kvinnor och barn, i krigets Jugoslavien bör veta att de kommer att få stå till svars för sina handlingar.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag är mycket glad och tacksam över att utrikesministern ställer sig bakom förslaget om ett upprättande av en tribunal. Av svaret framgår att hela regeringen stöder denna tanke, vilket jag tycker är mycket bra. Det är viktigt att världssamfundet tar avstånd från det som händer i det forna Jugoslavien. De brott som begås där är fruktansvärda. Både Corellmissionens rapport och Christina Doctares belyser speciellt kvinnornas situation. Mycket unga kvinnor, många gånger tonårsflickor, blir våldtagna och förstörda för livet. Detta måste bekämpas på ett kraftfullt sätt. Det måste klargöras för förbrytarna att man inte, utan att ställas till svars, kan fortsätta begå sådana här brott. Det finns också Amnestyrapporter som tar upp just frågan om våldtäkterna. Det är mycket svårt att få de unga kvinnorna att över huvud taget vittna om våldtäkterna, därför att händelserna är så traumatiska. Jag läste att Läkare utan gränser har gjort en studie om de tio etniska grupper som är mest utsatta för krig och våld. En av dessa grupper är bosnierna. Det finns därför all anledning att Lars Corells mission gör samma slags studie i Bosnien. Läkargruppen rapporterar att minst 24 000 bosnier har dödats. Själv var jag nyligen i Slovenien för att övervaka valet. Där tog man i en MR-kommitté upp att det borde bildas en internationell domstol för dessa frågor. Man talade också om att säkerhetszoner borde finnas så att människorna kan vara i området och ändå känna sig något så när skyddade. På vilket sätt kommer Sverige att agera i FN för att en tribunal verkligen kommer till stånd?
Herr talman! Jag kan försäkra Ingela Mårtensson om att det ligger i Sveriges intresse att vara pådrivande i den här frågan, vilket vi också är och kommer att vara såväl bilateralt vid samtal med andra länder -- eftersom det är viktigt med en bred och stark uppslutning -- som naturligtvis även multilateralt i FN.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det svaret och hoppas att en tribunal verkligen kommer till stånd och att Sverige kommer att bli initiativtagare och pådrivande i denna fråga. Svaret var också i den riktningen.
Herr talman! Jag vill bara tillägga, vilket Ingela Mårtensson säkert också förstår, att det är viktigt att vi får en bred uppslutning. Det är det vi måste verka för.

Alf Eriksson har frågat näringsministern om det är möjligt att utnyttja statligt stöd om man lägger ner verksamhet på en ort inom landet och bygger upp samma verksamhet i ett stödområde. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Bakgrunden till frågan är enligt frågeställaren att företagsledningen för Monark har beslutat inleda förhandlingar om nedläggning av all cykeltillverkning i Varberg. I företagsledningens förslag ligger också att flytta tillverkningen till Det direkta svaret på Alf Erikssons fråga är nej. Regeringens linje är att inte ge stöd till flyttning av industriell verksamhet till en ort inom stödområdet som innebär arbetslöshet på en annan ort i landet.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag är ganska nöjd med den ståndpunkt som ministern har tagit och den linje som regeringen har valt. Det är mycket värdefullt att alla aktörer på marknaden får ett klart besked, nämligen att det inte går att få några stöd via NUTEK genom att flytta arbetslöshet från en ort till en annan i landet. Skall jag tolka detta svar så, att inget företag kan påräkna sådana här stöd i framtiden från denna regering? Detta sett utifrån den planeringsperiod om fem år som företagen brukar ha.
Herr talman! Vi skall inte flytta arbetslöshet, utan det är med nytillkommande verksamhet som man bör hjälpa sysselsättningssvaga orter.
Herr talman! Jag har för närvarande inget mer att tillägga i denna fråga. Jag tycker att svaret var klargörande. En del av de som hotas av arbetslöshet kommer säkert att känna sig litet tryggare genom det här svaret.

Herr talman! Laila Strid-Jansson har frågat mig vad jag avser att göra åt att arbetsförmedlingarna har dragit åt svångremmen och inte längre säger sig ha råd att köpa utbildningar till arbetslösa. Socialdemokraterna resulterade i en proposition där det föreslås att ca 10 miljarder kronor skall anvisas för arbetsmarknadspolitiska åtgärder varav ca 8 miljarder kronor tilldelas AMS. Detta skall läggas till de ca 20 miljarder kronor som AMS disponerar under innevarande budgetår. AMS har aldrig tidigare haft så mycket resurser för att bekämpa arbetslösheten. Vidare föreslås i propositionen att en ny åtgärd införs. Arbetslösa skall få möjlighet att delta i olika aktiviteter med ersättning från arbetslöshetskassan fr.o.m. årsskiftet 1992/93. Denna åtgärd kommer således inte att belasta arbetsförmedlingens resurser. Jag förutsätter att många arbetslösa kommer att delta i denna åtgärd. utbildningsvikariat -- belastar inte heller arbetsförmedlingens resurser. Arbetsgivarna får här göra avdrag på arbetsgivaravgifterna. För närvarande sysselsätts ca 9 000 personer i utbildningsvikariat. Ambitionen skall vara att betydligt fler personer skall sysselsättas i denna åtgärd. Uppföljning och kontroll av hur de arbetsmarknadspolitiska medlen och åtgärderna används är enligt min uppfattning av mycket stor vikt. Arbetsmarknadsverket kommer under år 1993 att dels ta i bruk ett nytt bidragssystem, dels införa ett nytt lokalt ekonomisystem. Dessa system kommer att väsentligt förbättra verkets uppföljning och kontroll. Jag vill slutligen också nämna att regeringen i oktober i år gav AMS och AMU-styrelsen i uppdrag att vidta åtgärder för att minska kostnaderna för anordnandet av arbetsmarknadsutbildning. Det har redan, genom en överenskommelse mellan AMS och AMU gruppen, gett till resultat att betydligt fler kommer att få tillgång till utbildning för anslagna medel.
Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret, men det var inte riktigt det svar jag hade väntat mig. Jag vidhåller att AMS och länsarbetsnämnderna inte har något budgetansvar. Deras datasystem, Lokalsekin, räknar alltså bara ut kostnaderna per månad och inte per budgetår. Länsarbetsnämnderna har hand om alla utbetalningar, och arbetsförmedlingarna får en gång i månaden en diskett med ett ekonomiskt program som talar om hur mycket pengar de har gjort av med för att köpa utbildningsplatser. När man räknar ut kostnaden för en utbildningsplats tar man alltså inte med kostnaden för utbildningsbidragen. Kostnaden för utbildningsplatserna har länsarbetsnämnderna hand om, medan arbetsförmedlingarna har hand om utbildningsbidragen. Som gammal företagare häpnar man, och först trodde jag att det inte var sant. Undra på att budgeten inte håller, när man inte har en totalbild av de verkliga kostnaderna. På vissa kontor har det resulterat i att man redan efter ett kvartal har gjort slut på de pengar som skulle ha räckt ett helt år. Måste varje arbetsförmedling göra en egen årsbudget, eftersom man inte kan lita på länsarbetsnämnderna och Det finns kontor som tack vare denna brist på koordination har överskridit sin årsbudget med 30 miljoner. Tänker arbetsmarknadsministern vidta åtgärder som rättar till detta? Menar ministern verkligen att de har budgetansvar? Har ministern funderat på hur det är ställt med datasystemet?
Herr talman! Jag är medveten om att det har varit problem när det gäller Arbetsmarknadsverket och dess redovisning. Arbetsmarknadsverket är utsatt för ett kolossalt tryck i och med den besvärliga arbetsmarknaden. Det resulterade i att Arbetsmarknadsverket under föregående budgetår överskred sin budget med ungefär en halv miljard. Detta kommer riksdagen inom kort att få synpunkter på. Nu jobbar man med nya system i syfte att klara saker och ting. Arbetsmarknadsverket har skrivit till länsarbetsnämnderna och sagt att de har att följa sin budget. Men Rom byggdes inte på en dag. I slutomgången finns Riksrevisionsverket, som skall revidera och se till att ekonomiskt ansvar tas. Jag kan bara notera att jag vet att Arbetsmarknadsverket för närvarande jobbar stenhårt med dessa frågor. Men jag är medveten om att det har funnits brister och att det naturligtvis finns en och annan brist kvar.
Herr talman! Enligt RRV har upphandlingsansvaret under senare år i varierande grad delegerats till AF, dvs. arbetsförmedlingarna. Jag är tacksam att arbetsmarknadsministern tog upp detta. Jag skall citera ur RRV:s rapport: ''Enligt RRV är det angeläget att ytterligare stärka AF:s inflytande över upphandlingen. Detta förutsätter att AF:s resultatansvar tydliggörs, och att AF ges en effektiv kontroll över de medel för vilka utbildning kan upphandlas. En sådan förändring skulle skapa förutsättningar för ett bättre utnyttjande av den kompetens om den lokala marknaden som AF besitter, bl.a. vid utformning av anbudsförfrågan.'' Ju mer jag läser i RRV:s rapport om effektivitetsproblem i arbetsmarknadsutbildningen, desto mer inser jag att den motion vi skrev i januari i år om att avskaffa länsarbetsnämnderna, eller i varje fall ordentligt se över rutinerna, har sin relevans i dag. I motionen stod även att arbetsförmedlingarna borde få ett större ansvarsområde samt i ett yrkande att riksdagen hos regeringen begär en utredning om länsarbetsnämnderna i syfte att rationalisera verksamheten.
Herr talman! Relationerna mellan Arbetsmarknadsverket och AMU har varit syskonrelationer, med styrelserepresentation. De har en gång i tiden varit mycket nära varandra. En utredning har gjorts om AMU. Utredningsmannen föreslår att AMU skall bolagiseras. Jag kommer att se till att alla förbindelser bryts, i styrelsesammanhang och annat, så att det blir ett regelrätt agerande gentemot AMU, på samma sätt som mot andra utbildningsanordnare. Det är viktigt att effektivisera upphandlingen av utbildning.
Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för det förhoppningsfulla svaret. Jag skulle vilja ge ett litet tips. Norge har ett mycket bra datasystem för detta ändamål. Varför inte ta lärdom där? Där kan man nämligen räkna ut hur mycket det kostar för en person med utbildningsplats och utbildningsbidrag, vilket jag hävdar borde vara en självklarhet även i Sverige. Den motion vi skrev i januari slogs naturligtvis bort, ett förfarande som jag efter ett år i riksdagen har lärt mig är nästan legio. Vi kör väl om motionen igen. Vem vet, det kanske har mognat, så att man kan få gehör för den. Annars har jag också fått lära mig i detta hus att fem år är en kort tid när det gäller förändring. När det gäller den fråga vi har behandlat här i dag har man ingen tid kvar alls. Detta borde aldrig ha hänt, om det från början skötts på ett effektivt sätt.

Herr talman! Eva Zetterberg har frågat statsrådet Beatrice Ask när och hur Stockholms stad kommer att få del av de 143 miljoner kronor som finns att fördela till komvux. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Socialdemokraterna föreslås, bland en rad andra åtgärder, att AMS skall tilldelas 316 miljoner kronor för ytterligare utbildningsinsatser vid komvux, gymnasieskolan och folkhögskolan. Dessa medel beräknas räcka till statsbidrag, till en del av utbildningskostnaden, till kommuner och folkhögskolor för totalt 23 000 heltidsplatser. Det är AMS som svarar för att fördela de arbetsmarknadspolitiska medlen, som beslutas av riksdagen, mellan länen utifrån situationen på arbetsmarknaden i varje län. Stockholms stad bör därför, i likhet med andra kommuner, ta kontakt med länsarbetsnämnden för ansökan om dessa medel. Jag anser det ytterst angeläget att kommunerna tar till vara de ökade förutsättningar som nu har skapats för att ge de arbetslösa en möjlighet till kompletteringar av sin tidigare utbildning.
Herr talman! Jag vill först tacka arbetsmarknadsministern för svaret, även om jag hade ställt min fråga till skolministern. Jag vill inledningsvis påminna om att de statsbidrag vi nu talar om, som går tillbaka till utbildningsverksamhet i Stockholm, skall ställas mot de statsbidrag som Stockholms stad förlorar genom indragningen av ca 2 miljarder nästa år. Indragningen har en mycket negativ betydelse för Stockholms stad. Det betyder att en rad människor varslas om uppsägning från sina jobb inom den kommunala sektorn. Det gör att behovet av andra insatser ökar desto mer. Jag kan inte låta bli att konstatera att det beslut som har fattats om insatser för sysselsättningen innebär en rundgång av pengar. Stockholms stad har tidigare beslutat om nedskärningar på grund av minskade statsbidrag. Nu kommer pengarna tillbaka i form av sysselsättningspengar. Jag vill därför fråga arbetsmarknadsministern om han tycker att detta förfaringssätt är särskilt lyckat. Jag vill också fråga arbetsmarknadsministern om han anser det vara ett bra sätt, att kommunen får söka pengar hos länsarbetsnämnden. I december har man i Stockholm ännu inte fått veta var pengarna skall komma ifrån. Man har ännu inte fått besked av regeringen. Självfallet kan man vända sig till länsarbetsnämnden. Men ligger det inte på regeringen och myndigheter att informera berörda organ som skall ta emot pengarna?
Herr talman! Jag sade att Stockholms kommun skall ta kontakt med länsarbetsnämnden. Med den storlek som förvaltningen i Stockholms kommun har är man där säkert medveten om vad som sker i denna kammare. Det skall också vara kontakt från andra hållet. Länsarbetsnämnden bör kontakta regionens kommuner för att försöka se till att utbildningsplatserna kommer till stånd. Jag tror att vi lämnar de stora ekonomiska frågorna utanför i dagens debatt, de som har att göra med vårt budgetunderskott på ca 160 miljarder kronor. Jag förutsätter att olika aktörer i dag väl känner till det beslut som skall komma. Min uppgift, när vi nu diskuterar det s.k. sysselsättningspaketet inom de båda stora uppgörelserna, är att vidta en rad åtgärder inom ramen för ordinarie budget -- mitt budgetansvar -- för att så många som möjligt skall få utbildning och arbete under dessa dåliga tider.
Herr talman! Vi kan lämna de stora frågorna därhän, men jag vill bara konstatera att de naturligtvis har stor påverkan på landets kommuner. De påverkar också den kommun som i högsta grad berör mig, nämligen Stockholms stad. Nedskurna statsbidrag ökar i allra högsta grad en redan illavarslande arbetslöshet i Stockholms stad och i Stockholms län. Jag återkommer till frågan om besked till kommunerna. Det är klart att Skolstyrelsen och Stockholms stad ligger på för att få besked om pengarna. Det är ändå litet märkligt att regeringen och de berörda myndigheterna ännu inte har givit besked. Jag fick häromdagen beskedet att man i Stockholms stad ännu inte har hört någonting i frågan, utan övervägde om det skulle komma besked från Utbildningsdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet eller från ytterligare instanser. Om man ser bort från principfrågan har det också rent praktiskt skötts rätt illa.
Herr talman! Detta kan bero på att utbildningsutskottet hamnade i ett ställningstagande i fråga om utbildningspengarna och arbetsmarknadsutskottet i ett annat. Då kan det uppstå en viss osäkerhet ett kort tag, innan finansutskottet slutligen slår fast vilken linje som skall gälla.
Herr talman! Jag hoppas att det rent praktiskt snart ordnar sig, och att vi är överens om att det är viktigt att lämna besked. Jag vill slutligen fråga arbetsmarknadsministern om vi är överens om att det är viktigt att satsa på vuxenutbildningen i denna situation av ökad arbetslöshet. Det finns en OECD-rapport som anger att Sverige ligger i absoluta toppen vad gäller vuxenutbildningen. Vi har världens bästa skola på vuxenutbildningens område. Den stora, överväldigande delen studerande som bedriver vuxenstudier gör det just för att få ett jobb eller för att förkovra sig inför vidare studier. Är det också arbetsmarknadsministerns uppfattning att det är av oerhörd vikt att satsa på vuxenutbildningen och att inte ytterligare minska resurserna på det området?
Herr talman! Kompetensutveckling avgör hur Sverige skall klara sig ute i världen under åren framöver. Dessutom är det också viktigt för enskilda människor att få del av det kunskapsutbud som ändå finns.

Herr talman! Lars Stjernkvist har frågat mig om jag är beredd att medverka till att nedläggningen av Bråvalla flygflottilj -- F 13 -- senareläggs, för att på detta sätt underlätta för personalen att finna alternativa arbetsuppgifter. Pehr Löfgreen har -- med utgångspunkt i risken att flygvapnets långsiktiga organisation inte är klarlagd innan flyttningen från Bråvalla genomförs -- också frågat om möjligheterna att senarelägga nedläggningen. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang.

1991/92:FöU12, s. 106) angav regeringen vidare i regleringsbrevet att chefen för F 13 skall svara för att avvecklingsarbetet bedrivs flexibelt. Enligt vad jag har erfarit, och det framgår också av Lars Den främsta anledningen till beslutet att avveckla F 13 är att försvaret måste spara. Det är i det rådande statsfinansiella läget nödvändigt att besparingarna åstadkoms snabbt. En senareläggning av tidsplanen innebär ökade kostnader för försvaret. I en tid när alla måste spara, nu senast aktualiserat i det s.k. krispaketet , är det nödvändigt att undvika fördyrande åtgärder. Den gällande planeringen för flygvapnet utgår ifrån försvarsbeslutets långsiktiga inriktning. Med hänsyn till det s.k. krispaketet har planeringen fått revideras i vissa delar. I planeringen ingår bl.a. omflyttning av flygdivisioner, omskolning av piloter till annat flygsystem och byggnadsinvesteringar på mottagande flygflottiljer. För att flygvapnet skall kunna gå in i den organisation som beslutats och för att minimera de negativa konsekvenser som oundgängligen följer av omflyttningar, är det angeläget att den tidsplan som har beslutats verkligen hålls. En ändring av tidsplanen för F 13:s avveckling skulle därför -- förutom att den orsakar merkostnader -- medföra påtagliga olägenheter för arbetet med att forma flygvapnets organisation i krig och fred.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag inser att beslutet från i våras är oåterkalleligt, även om jag gör det med viss smärta. Det är naturligtvis en politisk realitet. Min fråga handlar inte om möjligheterna att riva upp beslutet, utan om tidsplanen. I Norrköping har man efter chocken över beskedet att F 13 skall läggas ned påbörjat arbetet med att förbereda livet efter F 13. Det finns en rad uppslag och idéer om vad man skulle kunna göra av området sedan flygverksamheten har lämnat det. Det finns bl.a. planer på och diskussioner om en kriminalvårdsanstalt. Det förs diskussioner om att förlägga statlig utbildningsverksamhet till området, där förhoppningsvis bl.a. försvaret kan medverka. Det finns planer på att utveckla ett friluftscentrum. Det finns en rad idéer, närmare bestämt ett tjugotal, bland de anställda om ny småföretagsverksamhet. Det är viktigt att komma ihåg att en flygflottilj inte bara innehåller militärer, utan att det finns kompetenser inom en rad olika områden. Den springande punkten och det stora bekymret just nu är att tiden för att utveckla detta område inte finns. Jag upplever det som mycket viktigt att man kan utveckla de nya idéerna samtidigt som den nuvarande verksamheten försvinner, så att man inte får en övergångsperiod då området förvandlas till en öken. För att man skall få tid på sig att utveckla verksamheten behöver nedläggningen senareläggas. Jag inser att försvarsbudgeten är ansträngd. Därför vill jag komplettera min fråga med följande: Är statsrådet beredd att föra en diskussion med Arbetsmarknadsdepartementet om att ianspråkta pengar därifrån för att möjliggöra denna senareläggning?
Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet för svaret, även om det inte riktigt är vad jag hade hoppats. Jag vill till statsrådet framföra att vi över partigränserna arbetar för F 13 i Norrköping, helt i enighetens tecken. Vi är helt eniga. Min fråga är motiverad mot bakgrund av de stora problem en nedläggning av F 13 medför för personalen och för säkerhetspolitiken. Det vet jag att försvarsministern är medveten om. Jag anser att det är nödvändigt att man gör en total översyn av flygvapnets framtida organisation och uppgifter innan man sätter i gång en omfattande flyttkarusell. Det är inte bara materiel som skall flyttas runt i Sverige, utan också personal -- Vi har ett ansvar gentemot alla människor som berörs av riksdagens ogenomtänkta besparingsbeslut. Det är ett anständighetskrav att riksdagen fattar långsiktiga beslut som rör vårt försvar, så att personalen och omvärlden vet vad som gäller något år åt gången. Jag hävdar fortfarande att beslutet om nedläggning av F 13 var felaktigt. Det måste jag få säga i den här lilla debatten. Den ytterst instabila situationen i Ryssland, där det finns risk för snabba förändringar av det politiska etablissemanget, gör att kungl. Bråvalla flygflottilj är viktigare än någonsin. Jag önskar att statsrådet än en gång tittar på den här frågan. Jag önskar framför allt att själva avvecklingen icke sker så snabbt, utan att det finns en möjlighet för de människor som är knutna till F 13 att i god tid planera för försäljning av bostad, villa eller radhus och att se till att de kan få ett arbete. Jag tackar statsrådet än en gång.
Herr talman! Det är knappast någon hemlighet att jag tillhörde dem som ville bevara F 13 i Norrköping. Jag lade också fram förslag om det i riksdagen. Det är knappast heller någon hemlighet att jag är föga förtjust över det sparpaket som har lagts fram, som innebär att det ruckas på en del av försvarsbeslutet. Detta är dock realiteter, och ytterst är det självfallet inte jag, utan riksdagen som beslutar om detta. Nu är försvarets ekonomi ansträngd på grund av de beslut som har fattats av riksdagen i samband med det s.k. krispaketet. Det finns helt enkelt inte några extra pengar att använda till livstidsförlängande åtgärder. Jag beklagar detta, eftersom de människor som finns inom försvaret -- och även deras familjer -- drabbas mycket hårt när det råder osäkerhet om vilka förband som skall leva kvar och vilka som skall försvinna. Riksdagen beslutade emellertid att avvecklingsarbetet på de förband som berörs skulle ske flexibelt. Och regements och flottiljledningarna vid de utpekade nedläggningsförbanden har fått stor frihet att själva besluta om den kvarvarande förbandsproduktionen i syfte att finna nya verksamheter för de anställda. Jag hoppas naturligtvis att också arbetsmarknadsmedel skall användas i detta syfte. Jag är dock tveksam till möjligheten att arbetsmarknadsmedel skall användas till en ren förlängning av driften. Men om det finns andra infallsvinklar må detta prövas.
Herr talman! Min poäng är inte att staten som arbetsgivare behöver mer resurser för att senarelägga. Det jag ifrågasätter är om man genom att lägga ner statlig verksamhet, under den djupaste lågkonjunkturen sedan 30-talet, egentligen tjänar några pengar. I försvarsbudgeten gör man naturligtvis det, men jag ifrågasätter om man samhällsekonomiskt egentligen tjänar några pengar om man just nu avvecklar statlig verksamhet. Statsrådet betonar själv i sitt svar vikten av att vi tänker långsiktigt. Det som måste vara mest förödande på lång sikt är att vi nu fattar ett beslut som vi sedan, när vi i lugn och ro kan studera konsekvenserna, finner vara felaktigt, dvs. att vi har flyttat verksamheten dit, där den på lång sikt inte skall finnas. Låt mig gripa det lilla halmstrå som ändå dök upp. Statsrådet säger att han är tveksam till att använda arbetsmarknadsmedel. Jag tolkar det positivt, som om det ändå finns en liten möjlighet att det även för en senareläggning går att använda arbetsmarknadsmedel.
Herr talman! Jag vill än en gång tacka statsrådet för hans synpunkter beträffande F 13. Det är ingen hemlighet att försvarsministern har gjort sitt yttersta för att förbandet skulle få finnas kvar. Men så blev tyvärr inte beslutet. Det är bara en liten fråga som jag ånyo vill ställa till försvarsministern: Är det verkligen rimligt, när det är så pass ovisst, att genomföra hela denna förändring -- förflyttning av flygplan och piloter osv. -- till den 1 juli? Jag vädjar till försvarsministern att än en gång fundera över detta.
Herr talman! Arbetsmarknadsmedlen är till för bygginvesteringar i första hand. Det handlar om planerade investeringar som, genom att man tidigarelägger dem, kan ge en viss sysselsättningseffekt. Det är därför som jag är tveksam till om arbetsmarknadsmedel -- som inte jag disponerar över -- verkligen kan användas till en senareläggning. Till detta kommer problemet med att en del av de människor, den utrustning och de flygplan som finns vid F 13 nu skall förflyttas till andra förband. Förändringar i denna tidsplan kan då leda till att det blir en förryckning av verksamheten på andra orter. Jag kan emellertid bedyra att jag följer verksamheten så noga som det är möjligt. Om jag har några möjligheter att hjälpa till skall jag självfallet medverka till det.
Herr talman! Jag noterar det sista med tillfredsställelse och konstaterar att det finns utrymme för att fortsätta diskussionen om att få till stånd en så bra avveckling av flygflottiljerna som möjligt -- både ur arbetsmarknadssynpunkt och ur försvarspolitisk synpunkt. Tack för svaret.

Herr talman! Iréne Vestlund har frågat mig om vapenfria tjänstepliktigas anståndsansökningar prövas på ett strängare sätt än anståndsansökningar av dem som fullgör värnpliktstjänstgöring. I kungörelsen om värnpliktigas tjänstgöring m.m. föreskrivs att anstånd skall beviljas vissa kategorier av tjänstepliktiga. Det gäller bl.a. tjänstemän eller sakkunniga i vissa internationella organisationer och sjömän. I övrigt kan anstånd beviljas en tjänstepliktig om tjänstgöringen skulle medföra avsevärt avbräck i påbörjade studier eller vålla väsentlig olägenhet i hans arbete eller bereda honom, eller nära anhörig till honom, väsentliga svårigheter. Förutsättningarna för anstånd är alltså desamma för vapenfria tjänstepliktiga som för värnpliktiga. Beslut om anstånd för vapenfria tjänstepliktiga fattas av Vapenfristyrelsen. Dessa beslut kan överklagas hos Totalförsvarets tjänstepliktsnämnd, vars beslut inte får överklagas. Tjänstepliktsnämnden är sista instans även vid prövningen av värnpliktigas anståndsansökningar. Principen skall vara att den vapenfria tjänstgöringen är likställd med värnpliktstjänstgöringen. Detta skall självfallet gälla även i fråga om anstånd med tjänstgöring. Den omständigheten att förutsättningarna för anstånd är desamma och att den slutliga prövningen görs av samma myndighet skapar goda förutsättningar för en enhetlig bedömning. De enskilda fall som Iréne Vestlund nämnt kan jag inte uttala mig om, men av vad jag har sagt följer att det inte skall göras någon skillnad för bedömningen om ansökan gjorts av en vapenfri tjänstepliktig eller en värnpliktig.
Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Jag tror att det kan uppmuntra ganska många som är i den belägenheten att de är vapenfria och ansöker om anstånd. Självfallet kan inte försvarsministern känna till de fall som jag diskuterar. Jag, liksom många andra, får många samtal om sådana här saker. För den enskilde är detta en stor fråga, även om det i ett annat perspektiv kan synas vara av mindre dignitet. En vapenfri tjänstepliktig som har kommit in på en utbildning kanske får göra ett avbräck efter en termin för vapenfri tjänstgöring och förlorar kanske i och med det den första terminens utbildning. Det kan ju vara så att situationen förändras under den tiden. De tycker då att det är litet märkligt att de inte visas samma ''generositet'' som de vapenföra värnpliktiga. Det är klart att en sådan här diksussion kommer i gång. De vapenfria känner sig litet mer utsatta, när de enskilda fallen prövas. Jag skulle naturligtvis kunna nämna flera olika fall, men jag tycker att det är mer på sin plats att glädjas åt att försvarsministern så tydligt har uttalat hur det förhåller sig med det här. Vid samtal med den sista instansen har Totalförsvarets tjänstepliktsnämnd sagt att man i nämnden är klart medveten om problemet. Men på grund av lagstiftningen är man förhindrad att agera i den riktning som jag här har anfört. Man säger också att den här frågan diksuteras mycket ivrigt på varje sammanträde, och man tycker kanske att praxis lägger hinder i vägen för en generösare prövning.
Herr talman! Gällande bestämmelser medger inte att jag här diskuterar enskilda fall. Ansvariga myndigheter har naturligtvis att göra en mycket grannlaga bedömning när det gäller att ta ställning till anståndsfrågor. Ytterst sällan, eller kanske aldrig, är fallen helt identiska. Det är mycket besvärligt. Jag har förståelse för att man ibland uppfattar det som om särbehandling har skett. Inom parentes sagt är detta ingenting ovanligt här i livet, och det gäller sannerligen inte bara denna verksamhet. I all kommunikation med myndigheter tycker man att man själv har ett särskilt gott skäl. Den princip som måste gälla är att det skall vara en enhetlig behandling. Myndigheterna måste sträva efter detta. Det får inte förekomma någon diskriminering av någon kategori på detta område -- självfallet inte heller av vapenfria värnpliktiga.
Herr talman! Jag tycker att det här är mycket bra. Det ger mig stöd i de resonemang som jag kanske även i fortsättningen kommer att föra med representanter för vapenfria och för dem som har begärt anstånd. Jag kan då hänvisa till att det inte finns några skilda regler i lagstiftningen och till att vi har haft den här diskussionen i kammaren. Jag tackar för detta, och jag tror att det här är bra för den fortsatta hanteringen av dessa fall.

Herr talman! Hans Lindblad har ställt en fråga till mig om utbildning av vapenfria tjänstepliktiga och föreslagit att det, i avvaktan på ny lagstiftning, medges att utbildningen avbryts för den vapenfrie då denne nått den utbildningsnivå som krävs för krigsplacering i avsedd tjänst. Han hänvisar här bl.a. till att liknande skett när det gällde värnpliktsutbildningen. Jag delar Hans Lindblads åsikt om att utbildningsmålet bör vara styrande för utbildningstidens längd och att utbildningen bör vara advekat för avsedd krigsplacering. Frågan förtjänar att ytterligare övervägas och handlar förvisso inte bara om utbildningstidens längd och om att åstadkomma besparingar. Det Hans Lindblad berör aktualiseras inom kort i samband med att pliktutredningen lägger fram sitt förslag. Jag vill därför inte nu ta ställning till Hans
Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Principiellt är vi överens. Utbildningstiden skall styras av krigsuppgiften. Utbildningstiden blir då differentierad beroende på uppgiftens art och individens bakgrund. Men så är det inte i dag. Om man är vapenfri skall man ha en viss utbildningstid. Den beror på att man är vapenfri och inte på uppgiften. Efter sparpaketet har ÖCB sagt att man i detta läge bara tar in ungefär hälften av de vapenfria. Vi kan ta Kalle och Pelle som exempel. Båda behövs i krigsorganisationen. Men om de skall utbildas under en viss tid har man nu bara möjlighet att ta in Pelle. Pelle får då en för lång utbildning, medan Kalle inte utbildas alls. Detta är inte i linje med de långsiktiga idéerna. Försvarsministern hänvisar till Pliktutredningen. Den utredningen kommer med mycket bra förslag, men det är ännu så länge hemligt. Förslagen skall remissbehandlas innan de kommer till riksdagen. ÖCB har kommit med förslag om vad som skall hända nästa budgetår, dvs. från den 1 juli. Man skall få reda på att man skall kallas in sex månader i förväg. Inkallelserna som gäller tiden efter den 1 juli kommer från den 1 februari och framåt. Då har vi kvar det gamla systemet. De som skall kallas in skall utbildas lång tid. Pengarna räcker inte, och därför kallar man bara in varannan. De som inte utbildas får bilda något slags kö. Om vi, försvarsministern, är överens om hur det bör vara, varför måste det i så fall vara fel under ett år framåt?
Herr talman! Det här är ytterligare ett exempel på att krispaketet ställer till ett och annat problem i den praktiska hanteringen på bl.a. försvarsområdet. Regeln har dock ändrats så sent som den 1 juli i år. En del av det som Hans Lindblad är ute efter, nämligen en rimligare korrelation mellan tjänstgöringstid och arbetsuppgift i krigsorganisationen eller i krig, har i någon mån redan uppnåtts. Om jag är rätt underrättad kommer Pliktutredningen att lägga fram sina förslag om några veckor. Jag hoppas att en del av förslagen skall kunna göras till föremål för beslut så snart som möjligt. I det läget tycker jag att det vore fel att nu föregripa utredningen. Jag kan bara lova Hans Lindblad att jag är lika angelägen som han om att spara på onödiga ting inom försvaret. Jag skall göra vad jag kan för att det fattas beslut så snabbt som möjligt. I sådana här situationer kan det dock aldrig undvikas att det ibland, av bl.a. rättssäkerhetsskäl, tar litet längre tid än både Hans Lindblad och jag innerst inne hoppas.
Herr talman! Alla i riksdagen är överens om krispaketet. Bör man då inte gör kloka saker i stället för dumma saker? Vad är då bakgrunden till min fråga? Försvarsministern skickade själv hem ett ganska stort antal värnpliktiga som inte placerades som vapenfria. Jag tycker att man skall ge dessa människor den utbildning som behövs och därefter får de åka hem. Jag inser naturligtvis att det står i lagen att om man är vapenfri skall man ha en viss utbildningstid. Men det gäller både Pelle och Kalle i mitt exempel. Kalle får beskedet att han inte får någon utbildning alls, eftersom pengarna inte räcker. Han får vänta. Vi vet att väntan innebär obehag för Kalle. Han får det svårare med familjebildning, utbildning och jobb. Lagen säger visserligen att Kalle skall utbildas ett visst antal dagar. Man kanske ändå kan säga att Kalle kan få utbildning i 150 dagar. Det är då underförstått att han enligt lagen måste få ytterligare 70 dagar. Alla vet dock att lagen kommer att ändras. Kalle vet också att han inte kommer att bli inkallad för de resterande 70 Om man vore litet praktisk skulle man kunna lösa problemet på ett sätt som vore bra för Pelle -- som får kortare utbildning --, Kalle -- som kommer till användning --, statsfinanserna och försvaret. Detta kan man åstadkomma om man inte är rigid och tillämpar det gamla systemet.
Herr talman! Det ''gamla'' systemet är bara några månader gammalt. Ändringarna skedde så sent som den 1 juli i år. Pliktutredningen kommer med sina förslag om några veckor. Jag delar Hans Lindblads principiella uppfattning. Jag kan bara än en gång lova att se till att frågan bereds så snabbt som det över huvud taget är möjligt.
Herr talman! Jag tycker att det är möjligt att göra det mycket snabbt. Försvarsministern har i andra sammanhang visat att han kan ta initiativ. Varför dröja den här gången?
Herr talman! Vi vet ännu inte, Hans Lindblad, hur länge vi behöver dröja. Jag kan bara konstatera att jag tidigare i dag har fått två frågor där man tyckte att jag skulle gå betydligt långsammare fram. Nu får jag en fråga av Hans Lindblad, som tycker att jag skall gå snabbare fram. Jag skall försöka göra en rimlig avvägning. Jag hoppas att Hans Lindblad ändå tror på min goda vilja att i det här avseendet försöka skapa den effektivitet som behövs. Men jag vill göra det i laga ordning och efter att ha sett vad Pliktutredningen kommer fram till.
Herr talman! Använd förnuftet. Vänta inte på utredningen. Den är klok. Det vet vi redan i dag.

Herr talman! Marianne Andersson har frågat mig när regeringen avser att bevilja medel till ombyggnad av Vänerskolan. Enligt ännu under innevarande budgetår gällande ordning skall Byggnadsstyrelen lämna in framställan om att få utföra ombyggnader. En sådan framställan för Vänerskolan har inte inkommit till regeringen. Jag kan därför inte lämna någon tidpunkt för regeringens beslut. En förutsättning för att ombyggnad av Vänerskolan skall kunna göras är att de ökade årliga lokalkostnaderna på grund av ombyggnaden ryms inom ramen för anvisade medel för specialskolorna. Resurser för specialskolornas lokaler prövas i samband med pågående budgetarbete och kommer att redovisas för riksdagen i 1993 års budgetproposition.

Herr talman! Det är precis som jag sade inledningsvis: regeringskansliet har inte fått någon framställan från Byggnadsstyrelsen om annat än Tomtebodaskolan och Åsbackaskolan. Jag har dock fått även SIH:s bedömningar. Med den ordning som i dag gäller för de förändringar som är på gång när det gäller statliga byggnader, måste frågan prövas enligt den nya ordningen. Det finns vissa förhoppningar om att SIH skall kunna genomföra prioriteringen inom de ramar som vi arbetar med. Men innan budget och annat är klart är det svårt att ge några löften. Även de prioriteringar som Byggnadsstyrelsen har gjort är angelägna. I viss mån är det litet olika turordning hos Byggnadsstyrelsen och hos SIH. Det har att göra med synpunkter från yrkesinspektion och annat. De prioriterade ombyggnadsprojekt som finns är nog rätt angelägna över huvud taget. Det är självklart att vi skall försöka förverkliga dessa ombyggnader så snabbt som möjligt. Men det blir en fråga mellan ansvarig myndighet och de som efter förändringarna tar hand om de statliga byggnaderna.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

Herr talman! Jag vill bara bekräfta att skolan är i behov av underhåll och ombyggnad. Vi arbetar med dessa frågor, men jag vill inte gå in och göra en prioritering. Vi måste förlita oss på myndigheterna. Tyvärr har ekonomi och förändringar i ansvaret för byggnaderna spelat in, och det gör att vi i dag inte kan ge ett klart besked på den fråga som Marianne Andersson ställt. Men vi arbetar med att förverkliga detta, och sedan får vi se hur långt vi kommer.

Herr talman! Ylva Annerstedt har frågat mig om jag är beredd att verka för att blyhagel förbjuds i Låt mig först nämna att riksdagen har beslutat 2000-talet. Totalt används per år 130 ton blyhagel vid jakt och 850 ton vid sportskytte. En mindre del av blyhagelanvändningen sker vid jakt inom våtmarker. Det är likafullt angeläget att blyhagelanvändningen i dessa marker snarast upphör med hänsyn till de särskilda risker som föreligger. Jag har erfarit att Statens naturvårdsverk förbereder förslag till förbud mot jakt med blyhagel inom landets 30 särskilt skyddsvärda våtmarksområden. Det är angeläget att all blyhagelssanvändning avvecklas såväl vid övrig jakt som vid banskytte. Jakt och skytteorganisationerna har fått ansvar för att en avveckling sker. Jag vill också nämna att regeringen har gett Statens naturvårdsverk och Kemikalieinspektionen i uppdrag att senast den 1 juli 1993 redovisa hur avvecklingen av bly resp. kvicksilveranvändningen fortgår. Myndigheterna skall i förekommande fall föreslå de ytterligare åtgärder som kan krävas för en sådan avveckling. Jag är självfallet beredd att verka för att blyhagelanvändning förbjuds i Sverige om en avveckling inte kan nås på frivillig väg.
Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Jag tolkar det som mycket positivt när det gäller att man skall vara restriktiv med användningen av blyhagel, och det andas en vilja att vidta ytterligare åtgärder om de frivilliga överenskommelserna inte visar sig ge effekt. Det har kommit fram en del relativt nya rön, nämligen att blyhagel bryts ned och inte oxideras, vilket man trodde tidigare. De blykarbonatföreningar som utfälls i vår natur kallas också för blyvite och är förbjudet för användning i industrin över huvud taget, eftersom det är för giftigt. Vi öser ut nästan 1000 ton bly i naturen genom jakt och sportskytte. Finns det mot bakgrund av dessa nya uppgifter inte anledning att ompröva den frivilliga avvecklingsmodellen?
Herr talman! Det är mot denna bakgrund som regeringen via myndigheterna uppmärksamt följer utvecklingen. Jag vill hänvisa till ett pressmeddelande som kom för några dagar sedan från Kemikalieinspektionen, den 4 december, där man just åberopar nya rön om att bly frigörs betydligt fortare än vad man tidigare trott. Därför måste all användning som leder till utsläpp av bly minska, säger Kemikalieinspektionen. Det är just detta som har ifrågasatts från en del håll, bl.a. från en del jägarorganisationer. Nu har vi ett annat underlag för att pressa på ytterligare. I den situationen tycker jag att de under det närmaste halvåret skall få visa vilka resultat de har uppnått resp. vilka ågärder de är beredda att vidta. Därefter får vi en rapport från Naturvårdsverket i denna fråga, och därefter tar vi ställning till ett förbud. Jag har principiellt den uppfattningen, att om man kan få människor att förstå bakgrunden till varför det är nödvändigt att vidta vissa åtgärder, och då ofta restriktiva åtgärder som begränsar deras frihet, är det bra. Vi slipper då att betunga regelsystemet med för många förbud. Men händer ingenting skall man vara hård, dvs. man ger en reaktionstid, och därefter måste samhället kunna gå in med förbud om inte tillräckligt mycket händer.
Herr talman! Jag håller med statsrådet om att det är bäst om man kan nå en fungerande överenskommelse på frivillig väg. Men den frivilliga överenskommelsen säger att avvecklingen skall vara klar i början av 2000-talet. Då kan man ställa sig frågan: När är det, år 2005 eller år 2010? En femtonårig avvecklingsperiod betyder ju faktiskt att ytterligare 15 000 ton bly släpps ut i vår natur. Jag har svårt att förstå varför man skall vänta så länge när det faktiskt finns alternativ. Det är inte så att det inte finns alternativ, utan de finns. Vad är skälet till denna långa väntan?
Herr talman! Skälet är naturligtvis det vi berörde tidigare, nämligen att man förut trodde att frigörelsen av bly i naturen tog längre tid. Man uppfattade då inte faran på samma sätt som vi gör i dag, med de nya rön som har kommit fram. Detta var vad riksdagen beslutade, med uppgångspunkt i den tidigare regeringens agerande. Det är därför jag lägger betydande vikt vid vad myndigheterna kommer att rapportera under 1993. Nu har vi ett nytt läge, och det kan mycket väl innebära att vi just kortar ner den period man får på sig. Vi har lärt oss en sak, nämligen att om årtal sätts för långt fram i tiden, fungerar de inte som en press. Jag för nu samma diskussion inom ramen för kretsloppspropositionen, så jag vet ungefär hur debatten kan föras. Det är i varje fall min uppfattning att man måste ha tidspress.
Herr talman! Jag är mycket tacksam för det beskedet. Därmed förstås alltså, att när den här rapporten kommer kan de omtalade ytterligare åtgärderna också innefatta en betydligt tidigare avveckling av användningen av blyhagel.

Herr talman! Arne Jansson har frågat civilministern om hon är beredd att medverka till en sänkning av statsbidragen så att förutsättningar för en bättre lönemoral kan skapas i kommunerna. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Arne Jansson ställde motsvarande fråga beträffande landstingen till statsrådet Könberg för någon vecka sedan. Han svarade nej på frågan. Jag gör detsamma beträffande kommunerna. Svaret är alltså nej.
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Riksdagen har under våren 1992 antagit regeringens förslag om ett nytt statsbidragssystem för kommuner och landsting. I propositionen föreslogs att kommunerna ges ett ökat ansvar för sin verksamhet, detta genom att kommunerna ges större handlingsfrihet när det gäller verksamhetens utformning samt prioritering mellan olika verksamhetsområden. Den kommunala verksamheten kan härmed enligt propositionen bedrivas på ett effektivare sätt. En stor del av de tidigare specialdestinerade statsbidragen till olika kommunala verksamheter skall avvecklas och ersättas av ett generellt bidrag till kommunen. Under 1990 motsvarade statsbidragen ca 25 % av kommunernas totala inkomster. Av färska exempel framgår att kommunala höga chefer och administratörer får oproportionerligt höga löner, förmåner samt dessutom fallskärmsavtal, som finansministern här undviker att ta upp. Att staten och skattebetalarna skall belastas med dessa överlöner, förmåner och fallskärmsavtal kan inte accepteras. Staten kan naturligtvis inte direkt bestämma lönerna i kommunerna. Staten har däremot möjlighet och styrmedel att förhindra eventuella missbruk. Vid upprepade tillfällen har finansministern samt statsministern, nu senast i ett nyhetsprogram i TV den 30 november, gjort uttalanden som inneburit att man med kraft skall verka för att förhindra fallskärmsavtal. Herr talman! Det är därför jag till min förvåning av svaret att döma nu kan konstatera att finansministern tvärtemot alla tidigare utsagor indirekt stöder kommunernas och landstingens fortsatta teckningar av fallskärmsavtal samt överlöner, alltmedan krispaketen avlöser varandra.
Herr talman! Jag skulle kunna instämma i vartenda ord som Bo Könberg sade i den debatt han hade tidigare med Arne Jansson. Som framgick av den debatten är de medel Arne Jansson uttalar sig för helt malplacerade i detta sammanhang, även om man ogillar fallskärmsavtal av skilda slag. Det vore faktiskt helt galet att ge sig till att dra in på statsbidragen till kommunerna på grund av att det förekommer vissa fallskärmsavtal som man ogillar. Man behöver faktiskt inte ta till stora kanoner för att påverka olika saker. Det skulle i hög grad strida mot den kommunala självstyrelsen, och det skulle enligt min uppfattning skapa ett oerhört centraldirigerat samhälle om staten skulle lägga sin näsa i blöt genom lagstiftning eller bidragsregler på alla områden. Jag tycker att det är oerhört angeläget att man inte har olika typer av fallskärmsavtal. Detta har jag givit uttryck för vid flera tillfällen, och det kommer också att framgå av svaret på nästa fråga, som just berör fallskärmsavtalen. Men Arne Jansson väljer alldeles galet medel för att bekämpa det han ogillar. Fallskärmsavtalen togs inte heller upp i den fråga Arne Jansson ursprungligen ställde. Den handlade om en bättre lönemoral, och det framställdes som att det gällde lönesättningen i kommuner och landsting rent allmänt. Man kan i det sammanhanget konstatera att den allmänna lönenivån i kommuner och landsting inte är osedvanligt hög. Det finns de som tycker att den med fördel kunde ha en annan profil. Jag brukar inte lägga mig i själva lönesättningen och skall inte heller göra det. Jag menar att Arne Janssons tanke att man med statsbidragsreglerna skall detaljstyra lönesättningen strider både mot den kommunala självstyrelsen och mot principen att det är arbetsmarknadens parter som förhandlar om lönerna.
Herr talman! Finansministern kanske går för djupt i sak. Jag är inte ute efter någon detaljreglering av löner inom kommunerna, utan jag är ute efter de s.k. överlönerna och de fallskärmsavtal som förekommer. När nu kommunerna skall spara mer och mer, går detta ut över skattebetalarna genom att besparingarna läggs ut exempelvis inom vården och åldringsvården. Samtidigt kan man konstatera att vissa personer sitter med väldigt kraftiga överlöner och fallskärmsavtal. Det rimmar inte. På något sätt stämmer det inte. Det rimmar inte om en kommun använder sig av de icke destinerade medlen till att säkra överlöner och fallskärmsavtal för att få folk och sedan drar in på andra saker. Staten har ju ett styrmedel för att hjälpa till att justera sådant.
Herr talman! Arne Janssons fråga ställs i alldeles fel proportioner. Att jämföra den summa som kan utgå i eventuella överlöner med den summa som utgår i statsbidrag är alldeles galet. Vad Arne Jansson egentligen tycks vilja är att staten eller riksdagen för varje enskild kommun skall gå in och påpeka om lönesättningen är orimlig och i så fall dra ner på statsbidragen till kommunen. Detta är ett för mig principiellt stötande ingrepp i den kommunala självstyrelsen, och det strider dessutom i hög grad mot det Arne Jansson själv anförde ursprungligen, nämligen påsprincipen, dvs. att kommunerna själva skall få välja hur pengarna skall användas. Jag tror att det är oerhört mycket mer effektivt att föra en debatt om fallskärmsavtal och att bidra till en öppenhet i redovisningen. Det tror jag har oerhört mycket större positiva effekter. Framför allt undviker man på så sätt att staten eller riksdagen lägger sin näsa i blöt i varenda liten småsak inom kommun och landsting.
Herr talman! Det är samma sak i fråga om detta, finansministern. Jag är inte ute efter att vi skall lägga oss i varje liten småsak, utan det gäller de större frågorna. Jag fick just se vad som skrivs i tidningen om det gigantiska fallskärmsavtalet för 1,2 miljoner anställda, som vid 45 års ålder har möjlighet att pensionera sig. Det kanske inte hör till frågan, men det kanske ändå kan tas upp inom ramen för min fråga. Det här är ju också en viss form av fallskärmsavtal. Skulle det här avtalet träda i kraft, skulle en som är 45 år och har jobbat i 17,5 år i kommunen använda sig av den här rätten att pensionera sig, då skulle det ju bli en våldsam effekt.
Herr talman! Det Arne Jansson tar upp nu, nämligen 1985 års avtal, har ett helt annat innehåll än vanliga fallskärmsavtal. Det är ett inslag i de kommunalanställdas trygghetsregler. Det avtalet gäller faktiskt alla, hög som låg, oberoende av ställning inom arbetslaget. I det avseendet är det helt annorlunda. Jag har noterat att Kommunförbundet i kommentarer till dessa tidningsreportage har sagt att man avser att aktualisera den här avtalskonstruktionen eller avtalspassusen i de avtalsförhandlingar som nu förestår. Det tycker jag verkar bra.

Fru talman! Hugo Bergdahl har frågat mig om regeringen avser att vidta åtgärder som motverkar att det även i fortsättningen upprättas orimliga fallskärmsavtal. Jag har vid flera tillfällen gett uttryck för att de s.k. fallskärmsavtal som förekommit i bl.a. bankerna är upprörande. Regeringen avser nu att försöka få till stånd en ändring av sådana avtal i den bank där staten är ensam ägare, nämligen Nordbanken. Fallskärmsavtalen är civilrättsliga avtal mellan bankerna och de enskilda tjänstemännen. Det är de avtalsslutande parterna som kan åstadkomma ändringar av avtalsvillkoren. En aktieägare, oavsett om det handlar om staten genom Finansdepartementet eller en enskild fysisk person, har däremot enligt aktiebolagslagens bestämmelser inte någon självklar rätt att ens få ta del av avtalen och saknar möjlighet att begära jämkning av dem. Nordbankens styrelse har låtit jurister granska fallskärmsavtalen. Det har därvid inte framkommit skäl för Nordbankens styrelse att vidta någon åtgärd. Jag finner detta otillfredsställande. Jag har därför efter samråd med Nordbankens styrelseordförande tagit initiativ till en förnyad granskning av fallskärmsavtalen. Finansdepartementet kommer därför inom kort att utse en fristående utredare som skall granska anställningsavtalen, avtalen om avgångsvederlag samt eventuella andra avtal mellan Nordbanken och de berörda direktörerna. Vidare skall utredaren analysera de rättsliga förutsättningarna för att avtalen eller delar av dessa skall kunna förklaras ogiltiga eller bli föremål för jämkning. Utifrån denna analys skall utredaren sedan göra en bedömning av möjligheten att få fallskärmsavtalen eller delar av dessa ogiltigförklarade eller jämkade. Nordbankens styrelse har beslutat att ställa det utredningsmaterial som finns i Nordbanken till utredarens förfogande. Styrelsen har vidare beslutat att följa de rekommendationer som utredaren kan komma att ge. På detta sätt åstadkoms en grundlig juridisk prövning av fallskärmsavtalen. Om det finns möjligheter att få avtalen upphävda eller ändrade, kommer så att ske. Jag hoppas att andra banker sedan följer detta exempel. Om det visar sig att ändringar eller upphävande av avtalen är möjliga, kommer staten också verka för att sådana ändringar åstadkoms i de banker där staten på olika sätt engagerar sig för att stärka stabiliteten i banksystemet. Genom att på detta sätt uppmärksamma frågan om avgångsvederlag kan också nya orimliga fallskärmsavtal motverkas. I övrigt tror jag att öppenhet i dessa frågor är det bästa sättet att motverka nya orimliga avtal. Jag välkomnar därför de initiativ som tagits av Börsstyrelsen och Föreningen Auktoriserade Revisorer om att fallskärmsavtal skall redovisas mer öppet än i dag.
Fru talman! Jag vill först tacka finansministern för svaret. Jag tycker att det i många stycken är ett bra och klargörande svar som jag har fått. Jag uppskattar det mycket. Svaret visar nämligen att finansministern inser det allvarliga i att det i vårt demokratiska samhälle existerar spelregler i fråga om premiering och pensioner för vissa anställda, som är helt oacceptabla för den breda allmänheten, nämligen s.k. fallskärmsavtal. När anställda i höga chefsbefattningar tillskansar sig avtal som strider mot moral och anständighet, är det förståeligt att medborgarna reagerar och visar sin upprördhet. Upprördheten har också varit omfattande ute bland folket. Allmänhetens förtroende kräver att det finns ordentliga spelregler, precis som finansministern antydde, och en öppen redovisning när det gäller förmåner av olika slag för personer i chefsställning. Det gäller personer i bankvärlden, men även i näringslivet i övrigt liksom inom den offentliga sektorn. Jag vill gärna understryka att dessa problem inte bara finns inom bankvärlden. De finns inte minst inom den offentliga sektorn i många kommuner och landsting. Jag hävdar att spelregler finns i alltför liten omfattning i dag. De är också i många fall oklara. Avslutningsvis vill jag fråga finansministern om man utöver från bankvärlden, dvs. från näringslivet i övrigt eller från den offentliga sektorn redovisat någon som helst vilja till åtgärder som motverkar att det i fortsättningen upprättas helt orimliga s.k.
Fru talman! Som svar på Hugo Bergdahls sista fråga, vill jag säga att jag tror att det absolut bästa sättet att undvika att det tillkommer nya orimliga avtal och för att lösa upp eventuella problem som finns i de existerande, är precis den här typen av debatt som vi har nu. En diskussion där det från alla håll påtalas hur stötande den här typen av inslag är. Det tycker jag är rimligt och bra. Dessa inslag förekommer tyvärr oftare än vad man tror. Därför kan de initiativ som tagits av Börsstyrelsen och Föreningen Auktoriserade Revisorer göra oerhört mycket för att få en öppenhet och en redovisning i dessa frågor. Därmed kan vi få ändringar till stånd. Jag hoppas att andra banker kommer att följa det som utredaren kan komma att rekommendera. Jag tycker att det är oerhört stötande och förfärligt orättvist att det förhåller sig på det här viset. Många vanliga människor blir av med jobbet utan andra villkor än de helt vanliga vid permitteringar, medan ett antal högre bankdirektörer i det här fallet, som sannerligen inte har utmärkt sig för någon speciellt skicklig yrkesutövning, får förfärligt mycket pengar. Det är skälet till att jag är ganska envis med att få det här prövat. Man kan inte vara säker på vad utredaren kommer fram till, men jag hoppas att han skall komma fram till att det blir möjligt att antingen ändra på dem, göra dem ogiltiga eller jämka dem på olika sätt. Jag är mycket glad över att Nordbankens styrelse helt och fullt delar denna uppfattning. Den har förklarat sig beredd att följa de rekommendationer som utredaren kan komma fram till. I övrigt tror jag att öppenhet och allmän diskussion är det bästa botemedlet.
Fru talman! Jag uppskattar att finansministern deklarerar att hon är envis i den här frågan. Jag hoppas att den envisheten leder till att inte bara Nordbanken och andra banker rensar upp bland dessa problem.
För en tid sedan gick fackliga organisationer inom bilindustrin ut med ett upprop och uppmanade folk i allmänhet och politiker i synnerhet att endast köpa svenska bilar. Orsaken angavs vara en svag svensk nybilsförsäljning. Då Sverige är starkt beroende av en exportmarknad är det förvånansvärt att fackliga organisationer inte inser att agerandet kan få negativa effekter på sysselsättningen i vårt land.
En sådan debatt som vi för här nu och en sådan upprensning på banksidan skulle vara en signal till näringslivet i övrigt och även till den offentliga sektorn att man måste följa vissa strikta linjer när det gäller dessa avtal. Jag tackar för den debatt som vi haft här, även om den inte blev långdragen.
Sverige har en stor export driva och få igenom samma förslag som sina svenska kolleger är risken stor att arbetsmarknadsproblemen blir ännu större. Vilka åtgärder är statsrådet beredd medverka till för svenskt vidkommande så att det inte utomlands uppfattas som om Sverige för en protektionistisk politik?
Jag hoppas att finansministern når sina mål på det här området. Det är viktigt för allmänheten också.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att medverka till för svenskt vidkommande, så att det inte utomlands uppfattas som om Sverige för en protektionistisk politik. Jag är enig med Sten Andersson om att Sverige är starkt beroende av sin exportmarknad. Regeringen verkar på flera sätt för att stärka svenskt näringslivs förutsättningar och konkurrenskraft. Regeringen är givetvis medveten om vikten av den nödvändiga och fruktbärande växelverkan som bör finnas i handelsutbytet länder emellan. Bland grundläggande och för framtiden betydelsefulla åtgärder på detta område vill jag främst nämna det EES-avtal, som efter omförhandling bör kunna träda i kraft inom ett halvår. De kommande förhandlingarna om Sveriges EG-medlemskap visar bl.a. också vår öppna attityd till handel över gränserna. Jag anser att vårt deltagande i internationella överenskommelser av detta slag klart visar att vi tar avstånd från protektionism och i stället ytterligare främjar en gränslös handel.
Fru talman! Det är bra att statsrådet så klart understryker vikten av att vi i Sverige har en fungerande exportmarknad. Bakgrunden till min fråga är alltså det sätt på vilket facken vid våra två största biltillverkningsföretag har agerat. Man har gått ut med annonser i pressen och sagt att politiker i allmänhet skall köpa och köra svenska bilar. Om ett sådant agerande blev känt utomlands, skulle det kunna straffa sig vida värre än man i de här båda verkstadsklubbarna tydligen tänkt sig. 80 % av de bilar som tillverkas i Sverige exporteras nämligen till länder där man också tillverkar bilar och där bilindustrin har problem. Om man utomlands alltså agerade likadant och därmed uppnådde den effekt där som de svenska bilfacken efterlyser, vore katastrofen total för den samlade svenska bilindustrin. Jag hoppas att man, innan man gör en ny aktion av det här slaget, tänker efter ytterligare ett varv. Det borde man ha gjort, men det har man alltså inte. Till slut en fråga till statsrådet: Har man på Metall centralt tagit kontakt med departementet eller med statsrådet och beklagat nämnda agerande från stora lokala medlemsföretag?
Fru talman! Jag har inte haft några sådana kontakter med Metall centralt. Jag är fullt medveten om att vi har en ganska betydande nettoexport av bilar och om att en liten hemmamarknad gör att de flesta stora svenska företag är helt beroende av frihandeln för att kunna vara konkurrenskraftiga och därmed kunna utvecklas. Därför är en av de viktigaste sakerna för små välindustrialiserade länder att slå vakt om den fria handeln över gränserna.

Fru talman! Leif Marklund har frågat mig om jag kommer att avbryta förberedelsearbetet beträffande privatiseringsprogrammet. Den överenskommelse som träffats mellan regeringen och Socialdemokraterna innehåller en passus om privatisering av statliga företag. Parterna var överens om att det av marknadsskäl inte var lämpligt att nu gå ut med breda publika erbjudanden. Parterna var också överens om att industriella strukturaffärer skulle kunna genomföras. Företrädare för Socialdemokraterna har givits viss information om det pågående arbetet. Regeringen har också åtagit sig att samråda med Socialdemokraterna före beslut om privatiseringar. Svaret på Leif Marklunds fråga är således nej.
Fru talman! Jag tackar näringsministern för svaret -- ett svar som jag uppfattar som närmast nonchalant, med tanke på krisuppgörelsens innehåll. Här talas det om en passus i privatiseringsarbetet. Näringsministern talar också om samråd och gör det på ett sådant sätt att min följdfråga måste bli: Anser näringsministern att samrådet skall mynna ut i att man är överens innan privatisering kan ske?
Fru talman! Vi slår vakt om exakt det protokoll som undertecknats av resp. parter. I det protokollet står det mycket tydligt att med hänvisning till marknadsläget bör man nu icke genomföra privatiseringar. Däremot diskuteras i protokollets paragraf att strukturaffärer kan bli aktuella och att privatiseringar skall ske efter samråd. Ett samråd syftar naturligtvis till att man är överens, men det är inte ett absolut krav.
Fru talman!

Den passivitet som Näringsdepartementet nu står för är en katastrof för svensk industri. Min fråga blir: Avser inte näringsministern att skrota den dyra Privatiseringskommissionen och att i stället tillsätta en utvecklingskommission för svenskt näringsliv?
Fru talman! Vi har sett till att Sverige i dag har OECD-områdets mest konkurrenskraftiga aktibolagsbeskattning. Vi är på väg att skapa motsvarande regler för de mindre företagen. Den svenska inflationsnivån är en av de lägsta i Europa. Vi har genomfört sänkningar av arbetsgivaravgiften. Vi har via förändringar i valutakurser fått en ytterligare förstärkt konkurrenskraft. Vi gör avsevärda förbättringar för de mindre och medelstora företagen genom inrättandet av riskkapitalbolag, portföljbolag. Vi gör fördubblingar av Industri och nyföretagarfonden. Det handlar alltså om mycket stora insatser -- större än vad som gjorts på mycket lång tid -- för att stärka svenskt näringsliv. Vi ser privatiseringen som något som stärker de enskilda företagens konkurrenskraft och förmåga att konkurrera även i framtiden. Det här är således positivt för svenskt näringsliv i dess helhet.
Fru talman! Detta envisa upprepande av vad som gjorts och som syftar till en förstärkning finns det ingen tilltro till, vare sig från vårt partis sida eller från näringslivet eller samhället i övrigt. Näringsministerns och Näringsdepartementets passivitet håller på att förkväva svensk industri och näringspolitik. Vore det inte på sin plats att näringsministern toge sitt ansvar i en lågkonjunktur och i likhet med vad som sker i övriga länder började syssla litet med närings och industripolitik?
Fru talman! Jag har just upprepat en lång rad program som vi genomför för att stärka svenskt näringslivs konkurrenskraft och som står i utomordentligt god överensstämmelse med det svenska näringslivets organisationer -- t.ex. och stärker deras företags konkurrenskraft. Jag är medveten om att Leif Marklund och hans partikolleger inte uppskattar den typ av politik som stärker företagen och som även möter ett gott instämmande från dem. Men det är den politiken vi tänker driva för att stärka konkurrenskraften och därmed möjligheterna att under de kommande åren återfå en god ekonomisk tillväxt.
Fru talman! I fråga om den hearing som varit i näringsutskottet kan det konstateras att det näringsministern tror sig veta och säger om Industriförbundets uppfattning om näringspolitiken inte är sant. Man har en misstro till den effekt som näringsministern här talar om. Det bekräftar bara riktigheten när det gäller vår syn på saken. Jag är mycket besviken över att näringsministern i sitt departement inte tar ansvar för de problem som finns i det här landet.
Fru talman! Jag åt frukost med Industriförbundets ledning så sent som i morse och konstaterade då att det program som vi genomför för att stärka svenskt näringsliv står i utomordentligt god överensstämmelse med Industriförbundets program för det stora lyftet i syfte att stärka svenskt näringslivs konkurrenskraft. Vi har haft en del olika uppfattningar om hur Industrifonden skall konstrueras. Men vi är numera ense om hur de reglerna skall vara. Jag är helt övertygad om att de åtgärder som vi nu vidtar kommer att ha en bestående och positiv effekt för svenskt näringslivs utveckling och förmåga att växa och att stärka den industriella basen i Sverige i framtiden. Vi avser därför att fortsätta med denna politik -- i stället för att säga nej till en ökning av tillväxtkapitalet beträffande de mindre och medelstora företagen, nej till skattesänkningar för svenskt näringsliv och nej till en lång rad åtgärder som vi har föreslagit och voterat för i riksdagen i syfte att stärka konkurrenskraften och därmed vår förmåga till ekonomisk återhämtning.
Fru talman! Jag skulle faktiskt vilja rekommendera näringsministern att läsa vår motion på området innan han upprepar alla nej. Vi talar faktiskt om utveckling i vår motion när det gäller förstärkningen av näringslivet. Det vore på sin plats att visa respekt för andra partier och för Sveriges riksdag genom att sätta sig in i vad som sägs i våra motioner.
Fru talman! Det är exakt vad vi har gjort, och vi har blivit fullständigt perplexa över bristen på alternativ från svensk socialdemokrati. Den sittande regeringen gör utomordentligt stora satsningar för att stärka konkurrenskraften, för att se till att få låg inflation och för att systematiskt arbeta för att driva ned räntorna.
Fru talman! Erling Bager har frågat arbetsmarknadsministern om regeringen avser att ta något initiativ för att förutsättningarna för fortsatt verksamhet vid Cityvarvet i Göteborg utreds. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag har vid olika tillfällen här i kammaren, och senast den 1 december i år, sagt att det ankommer på företagens styrelser och ledningar att besluta om den framtida inriktningen och utvecklingen av de statliga företagens verksamhet. Regeringen kommer därför inte att nu ta något initiativ i den aktuella frågan. Det är självfallet min förhoppning att det skall gå att finna förutsättningar för fortsatt verksamhet vid
Fru talman! Jag vill tacka näringsministern för svaret. Som näringsministern förstår är jag inte nöjd med svaret. Cityvarvet har arbetat fram ett förslag för att rädda driften vid varvet. I förslaget visar man på att det kan gå att driva Götaverken-Cityvarvet vidare. Göteborgs och Bohus län har vädjat till näringsministern att snabbutreda förslaget. Man har fått ett svar på två rader att regeringen inte ämnar vidta några åtgärder. Detta svar bekymrar mig. Jag tycker att näringsministern borde göra allt för att undersöka möjligheterna för att Götaverkan-Cityvarvet skall kunna fortsätta att drivas. I detta fall vill de anställda gå in och ta ansvar, och de har gjort ett stort förslag där de har visat, och även fått gehör för, att detta kan gå. Jag tycker att regeringen borde ta ett övergripande grepp i dessa frågor och se till att man kan klara detta. Det är ändå staten som nu är ägare till varvet genom Celsius. En vink från näringsministern till Celsius styrelse skulle kunna medverka till en uppgörelse där man kan ge ett klartecken till ett försök att driva varvet vidare. Det tycker jag att näringsministern skall bidra till.
Fru talman! Först vill jag säga att det inte var på två rader utan på två sidor som jag motiverade den samlade regeringens avslag på att regeringen skall gå in och utreda Cityvarvets eventuella möjligheter att överleva. De borgerliga partierna i denna kammare har varit ense om att vi skall låta varje enskilt statligt företag agera på samma villkor som motsvarande privata företag och att det är orimligt att regeringen försöker att agera företagsledning. Det måste vara upp till varje företagsledning att fatta de beslut som den är avsedd att fatta, nämligen det som är bra för företagets långsiktiga överlevnad. Uppenbarligen har Celsius styrelse för närvarande uppfattningen att den inte anser det vara rimligt att driva Cityvarvet vidare. Styrelsen har självfallet rättigheten och skyldigheten att se om det går att finna andra alternativa lösningar som möjligen skulle kunna få Cityvarvet att leva vidare. Men det är inte heller förenligt med en strikt konkurrensneutralitet att ge särskilda subventioner till ett varv som hotar att sätta andra varv i konkurs. Därför måste det vara marknadsekonomiska principer som gäller och som Celsius industrier självfallet försöker följa även i detta fall.
Fru talman! I detta svar till Göteborgs kommunstyrelse och länsstyrelsen, som jag har i min hand, är motiveringen till förslaget att man skall snabbutreda på bara två rader. Detta har jag reagerat mot. Det är ju staten som sitter med trumfkortet i denna fråga, nämligen som ägare till dockorna, till flytdockorna och till de fasta anläggningarna för att driva varvet. Om man menar allvar med att försöka hjälpa till borde man ge denna arbetsgrupp möjligheten att visa om dess förslag håller. Då borde Näringsdepartementet och näringsministern ge en vink till Celsius styrelse att det gäller att kunna hjälpa till och på något sätt bidra till att klara varvet från en nedläggning och se till att komma till rätta med denna mycket svåra arbetsmarknadspolitiska situation. Vi vet ju att om varvet läggs ned får ett annat departement, Arbetsmarknadsdepartementet, ta och betala mycket stora kostnader. Detta borde samordnas bättre.
Fru talman! Det finns uppenbarligen två brev med motiv. Det ena är det formella avslagsyrkandet, att regeringen lämnar förslaget utan åtgärd. Det andra är ett brev på två sidor där vi utvecklar våra motiv till att vi inte går in i Cityvarvet. Jag kan bara konstatera att regeringens uppfattning är att de statliga företagen skall skötas på samma villkor som motsvarande privata företag. Om man fattar beslut och vidtar åtgärder som inte är företagsekonomiska, kommer man att sätta något annat varv, som har gjort motsvarande upprop, bl.a. i Landskrona, i en utomordentligt besvärlig situation som i stället kan leda till detta företags konkurs och till arbetslöshet. Jag hoppas att det går att finna en lösning på frågan om Cityvarvet. Men den får icke leda till en osund konkurrens, där man på osunda villkor skickar in pengar som hotar arbetstillfällen på andra varv på andra ställen i landet.

Fru talman! Låt mig först konstatera att Götaverken-Cityvarvet inte kräver något statligt varvsstöd. Man borde från statens sida, från Celsius sida, kunna visa litet smidighet när det gäller att finna former för hur man skulle kunna ''leasa ut'' exempelvis dockorna och de fasta anläggningarna för att kunna arbeta vidare och se om man kan fortsätta driften där nere. Det borde man kunna om det fanns smidighet för att finna lösningar. Ett sätt kan vara att ''leasa''. Ett annat sätt kan vara att få anstånd en tid med att betala kostnaderna för dockorna, som nu uppges till 100 miljoner kronor. Man kan finna lösningar. Men om man bogserar bort dockorna från Göteborgs hamn och säljer ut dem, kommer man för all framtid att ha slagit sönder varvsindustrins möjligheter i Göteborg att leva vidare. Det är ett för varvsindustrin i Sverige mycket oklokt beslut.
Fru talman! Det måste vara upp till Celsius industrier att fatta beslutet om hur man skall ta till vara de värden som kan finnas på Cityvarvet och vad det kan finnas för möjligheter att minimera kostnader och eventuellt kunna driva varvet vidare i annan regi. Jag har förtroende för styrelse och ledning i Celsius industrier. De kan föra denna diskussion och de företagsekonomiska resonemang som är erforderliga. Jag upplever att de försöker hitta lösningar. Men det vill också till att det finns andra finansiärer som är beredda att gå in med eget kapital för att därmed kunna visa på en tilltro till detta och att de även är beredda att satsa eget kapital och att ta egna risker i ett nytt projekt.
Fru talman! Jag upplever att näringsministern har en mycket viktig roll och kan ge en vink till Celsius styrelse att försöka vara litet mer smidig än vad man hittills har varit. Det går att finna lösningar, och man borde låta arbetsgruppen få en chans att visa att dess förslag håller. Enligt gruppens förslag går man ned när det gäller lönekostnader och när det gäller övriga fackliga krav som man tidigare har ställt. Man är beredd att göra allt som går för att visa att varvet kan leva vidare. Arbetsgruppen har lagt fram ett trovärdigt förslag. Jag vill betona att det moderata företagarrådet i Göteborg och Moderata samlingspartiet också tror på förslaget. Jag tror även att det i Dagens Industri i dag finns en artikel från ett moderat företagarråd som har granskat siffrorna och som menar att förslaget är trovärdigt. Jag tror att näringsministern genom en vink till Celsius styrelse kan få den till att visa litet smidighet och ge de anställda en chans att driva varvet vidare.
Fru talman! Vi har haft ett antal kontakter med Celsius. Jag tror inte att det finns någon dålig vilja i något avseende därifrån att försöka finna en lösning på Cityvarvets problem. Men det måste finnas även andra ägare som går in med riskkapital. Och det måste vara en företagsekonomiskt riktig lösning, så att man inte i stället bara flyttar arbetslösheten från Göteborg till exempelvis Landskrona, varifrån man har gjort ett upprop från de fackliga organisationerna. En sådan lösning, där man flyttar arbetslösheten med skattemedel, är icke en ansvarsfull politik. Det är det däremot om man på företagsekonomisk grund kan finna en lösning för fortsatt drift på Cityvarvet. Och vi ser gärna att en sådan kommer till stånd.
Fru talman! Jag har med den här debatten velat visa på att Celsius styrelse inte har visat smidighet i ett samarbete för att få till stånd en lösning så att Götaverken-Cityvarvet kan drivas vidare. Jag vet också att det finns finansiärer som har velat backa upp förslaget, men det har visat sig inte vara så lätt att få Celsius styrelse att acceptera detta. Jag har vidare i debatten pekat på att det kostar mycket mer att lägga ner varvet. Enligt en uppgift kostar det 160 miljoner kronor, och det finns även uppgifter om högre kostnader. Detta drabbar samhället, inte minst staten i stort och Arbetsmarknadsdepartementet. Varför inte i stället försöka åstadkomma en billigare lösning? Man kunde leasa ut dockorna och ge anstånd med att betala dockorna, som uppges kosta 100 miljoner kronor. Därigenom kunde man ge företaget en chans att arbeta vidare. Något varvsstöd har de anställda inte begärt att få.
Fru talman! Gör man inte en företagsekonomisk beräkning utan begär ytterligare insatser, är det indirekt fråga om ett varvsstöd. Vi har haft upprepade kontakter såväl med styrelsen som med ledningen för Celsius Industrier, och vi har den klara uppfattningen att de har en mycket god vilja att komma fram till en lösning.

Vi hoppas fortfarande att rekonstruktionsgruppen eller några andra intressenter skall kunna finna en lösning för Cityvarvet, men den måste alltså vara grundad på företagsekonomi och på att vi icke flyttar arbetslösheten med hjälp av någon form av subventioner.

Fru talman! Olle Schmidt har frågat mig vilka åtgärder som regeringen ämnar vidta för att de medel som anslagits till Styrelsen för Sverigebilden används på ett effektivare sätt inför turistsäsongen Styrelsen för Sverigebilden började sin verksamhet under sommaren 1992, och kansliet var halt bemannat den 1 oktober. För att marknadsföra Sverige utomlands har styrelsen hittills upphandlat tjänster för 25 miljoner kronor av det av företag och organisationer inom turismbranschen bildade bolaget Next Stop Sweden. Upphandlingen innefattar, enligt vad jag inhämtat, etablering av utlandskontor i Europa, deltagande i de stora internationella turismmässorna och framtagning av broschyrmaterial för de europeiska marknaderna för säsongen 1993. Styrelsen för Sverigebilden har således genom den gjorda upphandlingen vidtagit åtgärder för en effektiv presentation utomlands av Sverige som turismland. Ytterligare upphandling avseende marknadsförings och informationsinsatser kommer givetvis att ske, eftersom styrelsen disponerar 100 miljoner kronor för budgetåret 1992/93.
Fru talman! Jag tackar näringsministern för svaret. Tyvärr stillas min oro inte helt av det här svaret. Bakgrunden till min fråga är känd. Vi beslöt i våras här i riksdagen att avveckla turistorganisationen genom att avveckla Sveriges Turistråd och i stället ge branschen ett större ansvar. Ett fristående bolag, Swetrack, kallat Next Stop Sweden, bildades under hösten, som näringsministern sade. Men riksdagen var mycket noga med att påpeka att staten genom styrelsen för Sverigebilden skulle köpa tjänster av detta bolag och avsatte därför 100 miljoner kronor på tre år. Fru talman! Jag har ingen annan uppfattning än att den föreslagna organisationen är bra för Sverige som turistland. Däremot är det viktigt att staten tar det övergripande ansvaret. Det som har fått mig att ställa min fråga är den oro som finns i Turist-Sverige för att marknadsföringen genom Next Stop Sweden har blivit fördröjd. Det antyddes faktiskt också av näringsministern. Genom denna försening riskerar Sverige som ett turistland att bli försämrade. Jag har, fru talman, studerat situationen i mitt hemlandskap. Där har vi ett aktivt regionalt turistråd, som varit verksamt framför allt på den tyska marknaden. Inom det tycker man av förklarliga skäl att kontakterna med den centrala turisminstansen Next Stop Sweden har varit bristfälliga under hösten och är orolig för utvecklingen, bl.a. när det gäller att marknadsföra Sverige på stora och viktiga mässor utomlands. Det arbetet riskerar att försenas. Jag undrar därför om inte näringsministern trots allt, med tanke på att bara 25 av de 100 miljonerna är använda, känner en viss oro för detta arbete, som är mycket viktigt för Sverige som turistland.
Fru talman! Sverigebilden har arbetat under några få månader och har spenderat 25 miljoner kronor. Företaget har uppfyllt de grundläggande åtaganden som frågeställaren ytterst är ute efter. Jag vill även göra det förtydligandet att det är 100 miljoner kronor per budgetår som nu satsas på turismmarknadsföringen. Det är väsentligt mer pengar som satsas på en offensiv marknadsföring, inte på mycket stora personalstaber här i Sverige. Jag har den uppfattningen att styrelsen med den entusiasm som den har tagit sig före sin uppgift och med den lilla och smidiga organisationen kommer att bli mycket framgångsrik. Jag tror att man gör rätt i att inte omedelbart spendera samtliga pengar, utan skall satsa dem på sådant som ger en bra återbetalning. Jag har även haft ett antal kontakter med branschen under hösten. Jag tycker mig kunna uttyda en gryende optimism inför de betydligt bättre insatser som den nya organisationen skall kunna genomföra.
Fru talman! Vi har inga olika uppfattningar om vikten av att det här går bra. Jag har ju själv deltagit i beslutet i riksdagen. Mina uppgifter tyder dock på att det inte går så bra, och det var därför som jag ville få en reaktion och ett initiativ från näringsministerns sida. Möjligen har min fråga initierat något sådant, så att det kommer att gå litet snabbare framgent. Turistrådet var enligt uppgift tidigare engagerat på nio mässor i Tyskland. Framgent skall man delta vid två. Jag begär inte att näringsministern skall ha en uppfattning om hur många mässor som man skall delta vid, men jag menar att detta är en ganska stor skillnad. Jag har fått den uppgiften att man är oroad, framför allt från skånsk horisont, eftersom Tysklandsmarknaden utgör en mycket viktig del av den skånska turismen. Det behövs ett samarbete för att få en samlad effekt. Att marknadsföra Skåne är bra, men det räcker inte att bara agera för Skåne, utan hela Sverigebilden behövs. Under den gångna veckan genomfördes en mässa i Leipzig, vilken besöktes av 70 000 personer, och där saknades den totala Sverigebilden. Bara Skåne var representerat -- det kanske var gott nog.
Fru talman! Jag har den uppfattningen att Sverigebilden är på god väg att etablera en mycket stark marknadsföringsorganisation för Sverige i dess helhet. Vi har en betydligt större påse pengar för offensiva åtgärder, för deltagande i mässor och kampanjer för att aktivt marknadsföra Sverige. Man måste dessutom beakta att vi måste ha möjligheter att göra omprioriteringar av vilka mässor och aktiviteter som man skall delta i. Jag vill tillägga att man har varit i arbete endast under en utomordentligt kort tid och därmed ännu inte haft särskilt stora möjligheter att visa vilka åtgärder som kan vidtas.
Fru talman! Jag är fullt medveten om att man har haft kort tid till förfogande. Jag vet också att man har mer pengar att disponera. Poängen är möjligen den att man inte har använt dem. Tiden har runnit ut, vilket har varit ett bekymmer. Man behöver nu material till mässor, och de stora mässorna kommer efter nyår. Jag har förstått att ett av problemen är Sverigekatalogen, Schweden Katalog, som tidigare har tryckts i 400 000 exemplar. Den har förut varit klar i december månad för att distribueras till 400 000 personer och hushåll i Tyskland. Från skånsk horisont kan nämnas att en annons som Skånes Turistråd har haft införd i denna har givit 6 000--7 000 svar. Denna katalog är ännu inte klar och förväntas inte vara färdig förrän vid månadsskiftet januari/februari. Detta är oroande. Det finns även annat i kontakterna uppåt för det framtida arbetet som har ställt till litet trassel, och man är oroad över att arbetet har tagit litet lång tid i anspråk. Måhända har också vi politiker i riksdagen ett delansvar för detta.
Fru talman! Styrelsen för Sverigebilden är en myndighet, med en viss myndighetsutövning. Det ankommer inte på mig att gripa in i varje detalj eller varje broschyr som de skall trycka. Den har haft en utomordentligt kort tid att arbeta på och har redan spenderat 25 miljoner kronor, delvis via upphandling. Jag har mycket stor tilltro till Styrelsen för Sverigebildens förmåga att mycket aktivt kunna bidra till en starkare Sverigebild utomlands, som attraherar en större både turistström och investeringsström. Jag tycker att både frågeställaren Olle Schmidt och jag skall låta Styrelsen för Sverigebilden få en hygglig chans att arbeta en tid, därefter är det fullt korrekt att den Styrelsen för Sverigebilden, precis som alla andra myndigheter och organisationer, värderas efter vad den har åstadkommit.
Jag föreslår att debatten avslutas efter ytterligare var sitt inlägg från talarna.
Jag föreslår att debatten avslutas efter ytterligare var sitt inlägg från talarna.
Jag föreslår att debatten avslutas efter ytterligare ett inlägg från vardera sidan.
Herr talman! Jag vill verkligen inte heller att näringsministern skall gripa in i varje detalj. Jag menar emellertid att det när sådant här uppmärksammas är viktigt med en debatt. Det är viktigt att Sverige blir bättre som turistland. Näringsministern, som brottas med budgetunderskott och annat varje dag, vet ju att det är viktigt att turistnettot -- underskottet -- förändras i positiv riktning. Sweden har en väldigt hög målsättning när det gäller att komma till rätta med dessa problem. Vad som emellertid föranledde min fråga var oron över att det hela inte har kommit i gång så snabbt som jag förväntade mig vid tillfället när beslut fattades. Jag delar näringsministerns synpunkt i så motto att man bör se till att dessa organisationer får en rimlig chans.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att det alltid är nyttigt med debatter. Har man emellertid synpunkter i direkt praktiska göromål, exempelvis hur något kan göras bättre och effektivare, tycker jag att man kan ta direktkontakt med i det här fallet Den uppdelning som vi nu har fått, med ett av branschen ägt bolag, varifrån man kan upphandla tjänster, och andra organisationer, som har betydande resurser till offensiva satsningar när det gäller marknadsföringen av Sverige, är positiv. Jag är fullständigt övertygad om att den kommer att ge ett mycket bra resultat.

Fru talman! Jag tackar skatteministern för svaret. Det var ett positivt svar så långt -- framför allt det som sades på slutet, vilket i och för sig stökade till mina ritningar litet. Det är uppenbart att skatteministern inser situationens allvar, vilket är bra. Vi talar här om de små företagen, och det är de riktigt små företagen som är mest illa ute, vill jag säga. Jag noterar att regeringen med skatteministern i spetsen har gjort en del i form av uttalanden om viljeinriktningen, framför allt med tanke på det som sades i dag. Jag vill påpeka att särskilt avskattningen av lagerreservmedel för småföretagen är mycket väsentlig. Krisuppgörelsen försenar ett bra förslag, och det kan vi inte göra så mycket åt just nu. Det är, som jag påpekade i min fråga, icke desto mindre bråttom. Företagen, speciellt småföretagen, blöder. Småföretagen klarar sig dåligt, och en allmän olust och en allmän oro råder ute i landet. Vi är överens om, skatteministern och jag, att det ''finns behov av andra åtgärder som kan gälla tidigare.'' I svaret nämndes att regeringen överväger ytterligare åtgärder, och en sådan har vi hört talas om i dag. Har regeringen ännu ytterligare åtgärder i åtanke är jag intresserad av att höra om dem.

Fru talman! Jag vill än en gång påpeka att det faktiskt är bråttom, speciellt för de riktigt små företagen. De har ofta dålig likviditet och svårigheter med att ordna, inte bara riskkapital, utan även överlevnadskapital. Det skulle vara bra att få fram konkreta snabbverkande åtgärder av temporär karaktär. Det mest sunda i en ekonomi är företag som får sälja sina produkter. Skulle man exempelvis kunna tänka sig ett -- det är ett fult ord i sammanhanget -- tidsbegränsat lagerstöd i form av antingen stöd till de tillverkande säljarna eller till köpande företag, som går ut på att få hjulen att snurra? Skulle man under den här svackan, som vi alla hoppas att det handlar om, kunna tänka sig någon annan åtgärd när det gäller överlevnadskapital?

Fru talman! Det låter i och för sig väldigt bra, men allt detta kräver att företagen får sälja, att de får snurr på sin verksamhet. I dag står verksamheten still. Även om vi får ner räntorna, har företagen ingen möjlighet till lån, därför att bankerna förmodligen kommer att ha samma hårda krav som i dag. Bankerna har ju i och med den här krissituationen inlett -- kan man säga -- en helt annan period i svenskt näringslivs historia. Tidigare gamla etablerade kunder får inte låna på ''vanliga'' Riskkapitalföretagen, som regeringen ofta vill hänvisa till, är inte alls aktuella för de riktigt små företagen. De är inte heller aktuella för företag som ligger fel till geografiskt. Det fick jag bevis för senast i går när jag besökte ett företag i min hemort Ånge som fick ''nobben'' från ett riskkapitalbolag och blev hänvisat till ett annat därför att det ligger fel till geografiskt. Det finns alltså inte en möjlighet att få fram kapital på ett vettigt sätt. Där skulle jag vilja höra vad skatteministern vill göra.

Fru talman! Jag är på det klara med att vi hamnat litet utanför skatteministerns domäner. Men det är lätt att man gör det när man talar om dessa ting. Näringslivsfrågor över huvud taget berör ju flera områden. Jag skall inte pressa skatteministern i något slags interpellationsdebatt. Jag skulle ha velat ha näringsministern här bredvid och frågat honom också. Jag förutsätter att skatteministern och regeringen gör allt vad som går att göra för att bevaka situationen vad gäller skattefrågor och riskkapital för småföretagen. I annat fall får vi återkomma i en debatt framöver.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min fråga. Orsaken till att jag frågat om bilförmånen hos ägare till mindre aktiebolag är att jag blivit kontaktad av många småföretagare, som blivit påförda betydande belopp i bilförmån, trots att de inte brukat bilen privat. Dessa förmåner riskerar i flera fall företagets ekonomi, inte minst i dessa tider av lågkonjunktur med en svag ekonomisk utveckling som följd. Skattemyndigheten hävdade tidigare att det måste till en lagändring för att få en ändring till stånd. Efter det att jag ställde min fråga har det inträffat, som skatteministern sade, att Riksskatteverket gjort den tolkningen att det är det faktiska nyttjandet som utlöser beskattning av bilförmånen. Den som hävdar att den aldrig använder firmans bil privat måste kunna visa att det finns en privat bil i familjen. Det är riktigt. Man måste kunna visa var bilen står parkerad nattetid. Lätt lastbil och minibuss med specialinredning skall bedömas på annat sätt än personbil. Körjournalen kommer också att väga tungt framgent. Dessa ändringar gör, såvitt jag förstår, att firmabil i fortsättningen inte behöver tas upp till privat beskattning. Jag är nöjd med denna tolkning. Jag är också väldigt nöjd med att statsrådet tagit initiativ till en översyn av reglerna.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

Fru talman! Jag tackar skatteministern för svaret. Jag är glad över att regeringen äntligen har fattat beslut om att länsstyrelserna får möjligheter att samköra register om skatter och avgifter. Anledningen till min fråga är bl.a. en artikel i Svenska Dagbladet i mitten av november, där det framkom att Länsstyrelsen i Stockholm gått till skarpt angrepp på Justitiedepartementet. Länsstyrelsen hävdade bl.a. att oseriösa taxiägare klarade sig undan samhällets kontroll och åtgärder därför att Justitiedepartementet vägrat Stockholms läns länsstyrelse att få ut datalistor från Riksskatteverket.

Det har gått två år. Frågan har aktualiserats vid ett flertal tillfällen. Då är min följdfråga till ministern: Tycker skatteministern att regeringen behandlat ärendet inom skälig tid?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

Fru talman! Det är bra att det har fattats ett beslut. Då är det enkelt att säga bättre sent än aldrig. Man kan också tillägga att intet är som väntans tider, eftersom det har gått över ett halvår sedan flera instanser skrev till regeringen och bad om att den skulle fatta ett snabbt beslut. Det är ju ingen hemlighet hur utvecklingen inom taxibranschen ser ut. Det kan vi alla läsa om. Med anledning av det svar som jag i dag har fått av Bo Lundgren kan jag konstatera att det här gäller för första halvåret 1993. Jag kan alltså uppmana länsstyrelsen att snarast sätta i gång med korrespondensen igen, eftersom ärendehanteringen tar minst ett halvår.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Svensk skattelagstiftning är komplicerad, vilket också framgick av svaret, som kanske var enklare än det verkade. Men skattelagstiftningen blir än mer komplicerad genom att den kopplas ihop med andra lagar, förordningar och författningar, t.ex. med bl.a. socialtjänstlagen och lagen om allmän försäkring, där det kan vara fråga om olika tolkningar. Den gränsdragning som jag frågar om gäller när en arbetstagare inte längre har en huvudarbetsgivare som skall betala in avgifter eller när en arbetstagare är att betrakta som egen företagare. Den frågan har jag fått svar på, och det tackar jag för. Efter samtal med skattemyndigheten i min hemstad misstänker jag ändå att problemet med gränserna inte har lösts genom tillkomsten av F skattebevisen. Men jag hoppas att statsrådet -- som han säger i slutklämmen av sitt svar -- är beredd att återkomma, om det visar sig att de nya F skattebevisen inte löser det problem som jag här har tagit upp. Jag tror att statsrådet delar min uppfattning att det är önskvärt att underlätta för offentliganställda att kunna övergå till privat eller egen verksamhet, men då måste det också finnas offentliga spelregler som ger den signalen. I dag går signalerna i spelreglerna i motsatt riktning. Jag tror alltså inte att F-skattebevisen löser problemet. De individer som här berörs är ofta betrodda att disponera miljonbelopp inom ramen för sin tjänst, men de är inte betrodda att betala in sin egen skatt. Då vill jag fråga: Är statsrådet beredd att överlägga med Riksskatteverket om nya anvisningar för att underlätta för offentliganställda att gå ut i egen verksamhet, om det nu visar sig att

Fru talman! Jag har förstått att det är litet knepigare att få ett F-skattebevis än att få en B skattesedel. Jag är rädd för att skattemyndigheterna kan ''snäva in'' kriterierna för att erhålla F-skattebevis. Men jag hoppas att jag har fel på den punkten.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag tror egentligen att statsrådet och jag är överens i frågan om tulltillägg. Som ny ledamot har man anledning att förbereda sig inför en frågedebatt. När jag tog del av tidigare argumentation i den här kammaren fann jag att statsrådet i motioner och reservationer länge har velat avskaffa tulltillägget. Sedan får vi se vad som händer i januari. Jag är kanske litet besviken på att statsrådet poängterar tulltilläggets betydelse för Tullverket. Frågan är vad tulltillägget har för betydelse för näringslivet. Vilka överväganden har statsrådet gjort i det avseendet? Det är egentligen intressantare.

Fru talman! Jag vill då fråga om statsrådet delar min uppfattning att tulltillägget medför betydande administrativa problem. Det är en avgift som beräknas på uppgifter som hanteras under stor tidspress. Till yttermera visso lyfts den moms som tillägget debiteras på av i allmänhet av importören. Delar statsrådet den uppfattningen?

Fru talman! Statsrådet har ju visat en betydande handlingskraft i många frågor under den tid som han har varit statsråd. Jag hade kanske förväntat mig att den här trots allt lilla frågan kunde ha föranlett ett beslut tidigare, eftersom jag utifrån det svar som statsrådet har givit förmodar att han ändå har en klar uppfattning om hur frågan skall hanteras. Jag ser fram emot att tulltillägget snart skall vara avskaffat.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag får konstatera att åtgärder har vidtagits i den riktning som jag har antytt som önskvärd. Jag delar gärna statsrådets förhoppning att de här åtgärderna skall leda till ytterligare förkortning av handläggningstiden. Den uppgift jag har införskaffat via utredningstjänsten ger dock inte det entydiga besked som statsrådet lämnar här, därför att handläggningstiden är fortfarande relativt lång -- enligt senast tillgängliga statistik balanserar den för närvarande mellan tio och elva och en halv månad. Jag utgår från att att vi båda har uppfattningen att det är en alldeles för lång tidsutdräkt för att frågeställarna skall kunna känna sig nöjda. Bakgrunden är, precis som statsrådet har uppfattat det, att en näringsidkare som står inför en förändring av något slag i sin verksamhet måste uppleva vikten av att han skatterättsligt handlar på ett sådant sätt att han dels inte kommer i konflikt med skattelagstiftningen, dels, och framför allt, inte åsamkar sitt företag skattekonsekvenser som är så negativa att han egentligen borde avstå från transaktionerna. Mot den bakgrunden är det naturligtvis angeläget att ytterligare korta handläggningstiden -- annars är risken, när svaret väl kommer, att transaktionen, om den genomförs, endera inte är tillräckligt bra sett ur företagets synpunkt eller är skattevidrig, vilket inte heller är bra. Jag utgår från att den gemensamma strävan måste vara att ytterligare avsevärt korta handläggningstiden, även om jag är fullt medveten om svårigheterna på dels frågeställarsidan, dels svarandesidan.

Fru talman! Det känns betryggande att vi är överens om målsättningen. Men när statsrådet avslutningsvis i svaret säger att han inte är beredd att ta ytterligare initiativ hyser jag farhågor om den tidsutdräkt som jag har redovisat -- medianvärdet är 11,6 månader, enligt de uppgifter jag har fått. Jag kan inte anse att det är tillfredsställande. Även om ambitionen nu är att korta handläggningstiden, hoppas jag, trots det svar jag har fått, att man är beredd att bevaka frågan noggrant och att trots allt ta de initiativ som är nödvändiga. Jag uppfattar att sentensen i svaret är att tidsutdräkten inte är tillfredsställande, och då borde konsekvensen rimligen bjuda att man på något sätt tar initiativ för att korta handläggningstiden.

Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det är tredje gången på kort tid som jag diskuterar den här frågan i kammaren. Jag trodde att jag skulle få svaret förra veckan, då statsrådet ändå var här i kammaren, men svaret uteblev. Då tänkte jag att det kanske finns komplikationer här som är av svårare art. När Schweiz nu sade nej till EES tänkte jag att både ministern och regeringen såg Schweiz som en räddande ängel när det gäller frågan om vapenkontroll. Nu säger statsrådet att det inte blir någon förändring, och det gör mig litet förvånad. Justitieministern sade nämligen till mig för 14 dagar sedan att man redan hade startat ett arbete på Finansdepartementet. Hon sade att det togs initiativ redan i våras för att anpassa gränskontrollen och vapenlagstiftningen till de EG direktiv som kommer att gälla. Det är således inte riktigt att vapendirektiven ändras när Sverige blir anslutet till EES, utan svenska bestämmelser om avgifter osv. i fråga om att färdas mellan länderna med gevär på väg kommer att fortsätta att gälla. Således kommer man inte att fritt få färdas med vapen över gränserna.

Fru talman! Jag kan notera att vi äntligen -- får jag hoppas -- har skapat klarhet i den här frågan.

Fru talman! Jag tackar statsrådet Bo Lundgren för svaret på min fråga. Däremot är jag inte särskilt nöjd med svaret. Jag vill först beklaga att ett bostadsdepartement ännu inte har återinrättats, och jag tror inte att jag är ensam om att ha sett detta som ett första steg till ett återinrättat bostadsdepartement. Många med mig gör bedömningen att det skulle vara en mycket lämplig åtgärd. Vi behöver nu inte diskutera om ett bostadsdepartement är på gång eller inte. Hur kommer det sig att regeringen tillsätter en så totalt ensidigt representerad grupp? Jag kan inte läsa mig till namn på en enda kvinna i den här delegationen. Om jag inte minns helt fel kom de borgerliga riksdagskvinnorna förra året med en gemensam lista till regeringen med förslag på olika lämpliga kvinnor som skulle kunna utses i olika sammanhang. Kvinnorna var kunniga, duktiga och hade en rad olika kvalifikationer. Som om nu kvinnorna på den andra sidan inte hade den kapaciteten! Jag undrar om regeringen har tappat den här listan. Varför har den inte använts i det här sammanhanget? Slutligen beklagar jag beträffande frågan om den parlamentariska kommittén att statsrådet inte vill ha en sådan. Även på det området är det många som önskar att bostadsfrågorna skall få en mer framskjuten position i diskussionen. Jag uppfattade vid den konferens där statsrådet själv medverkade förra måndagen att statsrådet Bo Lundgren hade kommit fram till att det nu får vara nog med sänkningar av bostadssubventioner under de närmaste åren, och att det kanske fanns en viss insikt om att regeringen hade gått för långt både för 1993 och för 1994, även om det har skett i gott sällskap med Socialdemokraterna.

Fru talman! Först vill jag säga att jag tycker att det är trevligt att jämställdhetsminister Birgit Friggebo har infunnit sig. Det är inte enbart en slump att det bara råkar bli män vid tillsättande av viktiga poster. I så fall är det i många sammanhang en slump som ofta blir regel. Därför räcker det inte att be varje departement att plocka fram sin statssekreterare, utan man måste faktiskt anstränga sig betydligt mer. Jag vill återigen hänvisa till den lista som de borgerliga kvinnorna själva har lyft fram här i riksdagen. Vad gäller återinrättandet av ett bostadsdepartement vill jag säga: Jag vill gärna ha tillbaka ett bostadsdepartement, inte för att fullfölja en dålig bostadspolitik, utan för att utveckla bostadspolitiken i stället för att som i dag avveckla den. Naturligtvis skall man inte upprepa gamla misstag. Problemen är i dag så stora att regering och riksdag definitivt inte kan bemästra dem. Därför hade det varit bra, när man nu inte vill ha ett bostadsdepartement, att åtminstone ha den parlamentariska beredningsgruppen till delegationens hjälp.

Fru talman! Jag kanske inte skall fortsätta att diskutera frågan om diskriminering ytterligare. Det är bara att konstatera faktum, dvs. att regeringen totalt har misslyckats med jämställdhetspolitiken. Man har också misslyckats vid valet av statssekreterare som kollektiv. Det är helt uppenbart. Det är naturligtvis överlag fel statssekreterare som regeringen har tillsatt, eftersom det är en så klar majoritet av män. Men jag hoppas att regeringen kommer att se över detta framöver, även om det inte går att göra just när det gäller den här delegationen. Slutligen, när man diskuterar att 70 000 tvingas byta bostad på grund av höjda hyreskostnader är det många som i dag inom Hyresgäströrelsen, en rad andra organisationer och även bland vanliga enkla hyresgäster är oerhört oroade över den framtida bostadspolitiken. Byggherrarna vet i dag inte om de kan bygga i framtiden eller vad de skall satsa på. Jag och många andra vet att vi har ett bra bostadsutskott här i riksdagen. Jag är övertygad om att många i utskottet skulle tycka att ett återinförande av ett bostadsdepartement vore bra.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

Däremot har inte den bostadspolitik som vi har haft här i landet förorsakat de problem som Bo Lundgren beskriver, utan den har lett till att vi har en mycket hög bostadsstandard. Ett stort antal människor bor bra i det här landet, till skillnad från i många andra europeiska länder.

Fru talman! Jag ber att få tacka skatteministern för svaret. Jag är glad över att direktiven och sammansättningen av kommittén nu snart skall offentliggöras. Därmed har jag egentligen fått svar på min fråga. Jag har förståelse för att en ordentlig utredning av problemen på finansmarknaden kan ta tid. Det är därför viktigt att man börjar i god tid, så att man inte drar frågan i långbänk, vilket jag anser att regeringen tyvärr har gjort i det här fallet. Fru talman! Jag tror att svenskar i allmänhet är mycket oroade och upprörda över det som har hänt inom bankvärlden. Den reaktionen har jag förståelse för. Jag vet inte om skatteministern har sett att en opinionsundersökning gjord av Temo visar att en stor majoritet av de tillfrågade anser att banker och finansbolag har det allra största ansvaret för den ekonomiska krisen i Sverige. Jag instämmer inte i den verklighetsbeskrivningen. Så enkelt är givetvis inte svaret. Skuldbördan kan delas mellan fler. Resultatet av undersökningen visar ändå hur viktig denna fråga är, därav mitt intresse för ett snabbt och kraftfullt agerande från regeringens sida. Skatteministern säger i sitt svar att en av kommitténs uppgifter är att analysera effekterna på den reala ekonomin av problemen på kreditmarknaden. På vanlig svenska måste väl det uttydas som vilken effekt bankernas problem har på sysselsättning, företagande och välfärd här i landet. Det är en mycket brådskande fråga. Jag vet att regeringen lägger fram förslag för att minska dessa problem. Samtidigt är det viktigt att kommittén har möjlighet att studera dem. Det säger skatteministern också i sitt svar på min fråga. Förseningen av utredningen gör att den nya myndigheten -- den s.k. bankakuten, som vi snart skall besluta om -- får börja sin verksamhet utan att ha någon klar bild av vad som har orsakat de stora problemen i bankerna och om problemen kanske beror på bankerna själva. Den nya myndigheten riskerar, om man uttrycker sig litet slarvigt, att famla i blindo. Det är också därför det är så viktigt att kommittén fort kommer i gång med sitt arbete. Tycker inte skatteministern att det hade varit bra om kommittén hade kommit i gång litet tidigare?

Fru talman! Man skall inte gråta över spilld mjölk, säger statsrådet. Nej, det är möjligt. Jag har hört ett talesätt som lyder: Man skall icke allenast lyfta upp en sten för att släppa den på sina egna fötter. Man bör gå en bit fram med den innan man släpper ner den. Jag tror att historisk erfarenhet är nyttigt. Där har vi inte olika uppfattningar. Jag delar skatteministerns grunduppfattning när det gäller de bakomliggande orsakerna. Skatteministern säger också att behovet av analys och kunskap om bakomliggande orsaker och framtida effekter är stort. Skatteministern medger det i sitt svar. Jag tycker därför att det hade varit av vikt att frågan snabbare hade fått en belysning. Jag tror nämligen att symboler, signaler är viktiga i detta sammanhang. Min uppfattning är att Temoundersökningen ganska väl stämmer överens med de uppfattningar jag träffar på ute på torgmöten osv. Människor är mycket oroade. De tycker att det har gått fel på något sätt. De kräver att det politiska systemet tar ansvar för detta och är berett att reagera.

Fru talman! Jag återgav ett kinesiskt ordspråk. Självfallet skall man sträcka fram händerna för att inte släppa stenen på sina fötter. Jag tror att skatteministern och jag är överens om de bakomliggande orsakerna. Jag har fått svar. Jag har fått svaret att kommittén nu kommer, att detta skall utredas och att direktiven kommer att redovisas i sin fullständighet förhoppningsvis redan nästa vecka. Det är ju populärt att tala om signaler nu. Jag tror att sådana är mycket viktiga i detta sammanhang. Det är viktigt att vi från riksdag och regering agerar och säger att också vi förstår denna oro. Skatteministern talar själv i sin proposition om att kreditförlusterna är 100 miljarder. Jag har hört att det kan röra sig om siffror på 200 miljarder. Det är ju för de vanliga svenskarna, och för mig också, skrämmande siffror. Skall vi dra lärdom av detta, behöver vi all kompetens som finns. Jag vet att kompetensen finns i regeringen och på Finansdepartementet. Men jag tror att kommittén också kan bidra till att vi slipper de akuta åtgärder som skall tas upp av den s.k. bankakuten och som berörs i den proposition vi har att behandla nästa vecka.

Fru talman! Jag tror att skatteministern och jag har samma uppfattning. Jag är glad över att denna kommitté kommer till stånd. Jag hoppas att vi skall slippa uppleva en utveckling liknande den vi har sett de senaste åren. Jag tror också -- om skatteministern ursäktar -- att skuldbördan, att man talar om att det är ett visst politiskt parti och vissa regeringar som bär ansvaret, inte är det primära för närvarande för svensken i allmänhet. Det primära är att se till att åtgärder kommer till stånd. Åtgärder har kommit från regeringens sida. Regeringen avser att komma med ytterligare förslag. Jag är givetvis nöjd med det. Jag tror att den politiska trätan om vem som bär huvudansvaret inte är det viktigaste för svensken i allmänhet i dag.

Fru talman! Lars Petersson har frågat mig om jag är beredd att utreda förutsättningarna för ett nobelprismuseum i Sverige. Jag är helt överens med Lars Petersson om den internationella prestige som nobelprisen ger vårt land. Samtidigt vill jag erinra om att nobelpriset varken i formellt eller ekonomiskt avseende är en regeringens angelägenhet. Det ankommer närmast på Nobelstiftelsen att bedöma i vilka former nobelprisens historia bör dokumenteras. Svaret på frågan är alltså nej.
Fru talman! Jag tackar kulturministern för svaret. Det var ett kort svar, men det var inget bra svar. Jag är inte nöjd med det. Jag tycker faktiskt att ministern kunde ha utlovat en mer konkret åtgärd. Nobelpriset är i dag en nationell angelägenhet. Regeringen är beredd att vidta olika konkreta åtgärder för att utveckla den svenska infrastrukturen för att långsiktigt öka tillväxten i Sverige och Sveriges konkurrenskraft gentemot andra länder i alla olika hänseenden. Fru talman! Infrastrukturinvesteringar innebär inte bara att man bygger vägar, järnvägar och broar utan det gäller t.ex. även investeringar på kulturområdet. Jag anser att regeringen kan ta initiativ i nya frågor om det är långsiktigt betydelsefullt för Sveriges intresse. Statens engagemang skulle kunna göras minimalt. I det korta perspektivet kanske staten endast skulle vara utredare, initiativtagare och möjligen samordnare. Jag tror att det är önskvärt med ett statligt initiativ för att man skall kunna realisera projektet och för att kunna få med rätt samverkansintressenter, t.ex. olika offentliga forskningsstiftelser. Kulturministern och jag gör uppenbarligen olika bedömningar i den här frågan. Jag är för min del övertygad om att det inom en mycket snar framtid kommer att finnas flera nobelprismuséer runt om i världen. Jag tycker att ett av dessa borde finnas i Sverige. Jag tycker att regeringen har ett ansvar att ta ett initiativ i frågan. Är det kostnaderna för ett eventuellt färdigt museum som avskräcker från ett samhälleligt initiativ?
Fru talman! Jag har exakt samma uppfattning som Lars Petersson när det gäller behovet av kulturinsatser och att de mycket aktivt påverkar den ekonomiska utvecklingen. Det är också bakgrunden till att regeringen inte sparar på kulturuppgifterna. Vi har i stället åstadkommit nya reformer, inkl. satsningar på nya muséer. Bakgrunden till mitt svar på Lars Peterssons fråga om ett nobelprismuseum är bl.a. att Nobelstiftelsen är mycket angelägen om sin fristående ställning. Nobelstiftelsen arbetar mycket medvetet på att inte bli sammanblandad med statsmakten så att nobelpriset därmed skulle kunna riskera att bli sammanblandat med olika politiska företeelser. Det är en mycket genomgående strategi från Nobelstiftelsens sida. Därför tror jag att det är ganska bra om den här idén kan presenteras för Nobelstiftelsen. Utan att avslöja några hemligheter kan jag säga att Nobelstiftelsen i sig är en ganska resursstark organisation.
Fru talman! Jag tackar för det kompletterande svaret. Jag respekterar naturligvis Nobelstiftelsens strävan att vara sig selv nok för att behålla sin integritet. Jag vill därför fråga kulturministern om hon är beredd att vid samtal med Nobelstiftelsen ta upp den här frågan och diskutera den. Jag tror att det viktigaste är att det händer någonting och att det händer någonting snart. Det är viktigare än frågan om vem som gör saker och ting.
Fru talman! Som regeringsrepresentant kan jag naturligtvis inte ta upp den här frågan med Nobelstiftelsen i någon formell mening. Men jag skall gå på nobelfesten om några dagar, och jag kan väl berätta om vad jag har varit med om här i kammaren.

Fru talman! Bertil Måbrink har frågat mig om regeringen avser att fortsätta att bevilja tillstånd för krigsmaterielexport till Indonesien. Vid alla beslut angående krigsmaterielexport tillämpar regeringen de av riksdagen godkända riktlinjer. Det gäller för export till Indonesien likaväl som till andra länder. Exporten till Indonesien har under senare år haft en liten omfattning och endast omfattat reservdelar och liknande utrustning i anslutning till tidigare leveranser av främst luftvärnsmateriel och marinpjäser. Såväl konstitutionsutskottet som utrikesutskottet har konstaterat, att denna export skett inom ramen för gällande riktlinjer. Framtida ansökningar om utförsel till Indonesien kommer att avgöras på samma sätt enligt riktlinjerna. Eftersom varje ärende behandlas för sig utifrån de föreliggande omständigheterna, kan jag i dag inte uttala mig om vilka beslut regeringen kommer att fatta i framtiden. Jag vill dock understryka att alla viktigare utförselärenden beträffande Indonesien, liksom andra länder, är föremål för noggrann beredning i den rådgivande nämnden för krigsmaterielexportfrågor. Indonesien vill jag hänvisa till utrikesministerns svar på en fråga av Bertil Måbrink i kammaren den 10 november. Såsom utrikesministern framhöll följer vi noggrant läget beträffande de mänskliga rättigheterna i Indonesien. Samtidigt är vi angelägna om att utveckla förbindelserna med detta land inom en rad områden. Indonesien spelar en betydelsefull roll för fortsatt politisk och ekonomisk stabilitet i Asien.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Som vi vet antog Europarådets parlamentsförsamling en resolution förra året vid mötet tillsammans med dess ständiga kommitté i Helsingfors. §§ 8 och 9 i denna resolution är särskilt viktiga. I § 8 sägs: ''Församlingen kräver att den indonesiska regeringen upphör med alla kränkningar av internationella stadgar som stadfäster mänskliga rättigheter och folkens rätt till självbestämmande och självständighet.'' I § 9 sägs att om Indonesien inte lever upp till det här skall man genomföra ett vapenembargo gentemot Indonesien till dess att målsättningarna i § 8 har uppnåtts. Sverige ställde sig bakom detta. Mig veterligt har Indonesien inte på något sätt respekterat den här resolutionen från Europarådet som kom förra året. Det märkliga är att 1990 Men 1991 och 1992, efter det att Sverige ställt sig bakom denna resolution, börjar man exportera krigsmateriel. Det är väl ändock att sitta på två stolar samtidigt? Man måste väl bestämma sig för om man tycker att Indonesien bryter mot de mänskliga rättigheterna eller inte. Jag tror att Ulf Dinkelspiel och jag kan vara överens om att Indonesien mycket grovt bryter mot de mänskliga rättigheterna. Man måste också undersöka om förtrycket har minskat sedan exempelvis 1991. Enligt min uppfattning har det inte gjort det. I Indonesien är man fortfarande lika grova förbrytare. Under de senaste veckorna har man trappat upp förföljelse och brutalitet mot t.ex. östtimoreserna. Det är märkligt att man gör så här från den svenska regeringens sida. Jag får inte det här att gå ihop. Antingen står man för vad man säger när det gäller att påtala brott mot de mänskliga rättigheterna och tillämpar det man har varit med om att skriva på eller också gör man inte det. Jag tycker att det måste finnas en konsekvens i agerandet, men det finns det inte.
Fru talman! Bertil Måbrink hänvisar till en rekommendation i Europarådet om ett vapenembargo mot Indonesien. Det är riktigt att Europarådets parlamentariska församling antog ett sådant uttalande i juni 1991. Frågan behandlades i ministerkommittén samma höst. Men i ministrarnas deklaration om Östtimor tas frågan om vapenembargot inte upp. Bertil Måbrink säger att Sverige skall stå upp för vad vi har sagt i Europarådet. Jag tycker att det vore riktigt av herr Måbrink att uppmärksamma vad Sverige har gjort och inte gjort. Sverige och den svenska regeringen har icke ställt sig bakom någon sådan resolution i Europarådet. Det beslut som nu har fattats bygger på de riktlinjer som riksdagen antog redan 1971. Det bygger således på många års erfarenhet. I de riktlinjerna sägs beträffande reservdelar till tidigare inköpt materiel, att sådant materiel normalt bör kunna exporteras så länge det inte finns några ovillkorliga exporthinder. Sådana ovillkorliga exporthinder föreligger inte såsom läget ter sig i dag. Jag vill än en gång understryka vad jag sade i mitt ursprungliga svar, nämligen att riksdagens bedömning har varit att den export till Indonesien som har förekommit har varit helt i enlighet med gällande riktlinjer för krigsmaterielexport.
Fru talman! Europarådets parlamentsförsamling har utfärdat denna resolution, och den har Sverige som deltagare röstat för. Vi har i annat fall fått olika informationer. Det finns ett vapenembargo. I de nu gällande riktlinjerna står att man inte skall exportera vapen till länder som kan använda vapnen för att undertrycka mänskliga rättigheter. Det är precis det vi gör! Sverige bryter enligt min uppfattning mot riktlinjerna. Det handlar om, som statsrådet säger, följdleveranser av luftvärnsmateriel och marinpjäser. Det är just den typen av vapen som Indonesien effektivt kan använda mot Östtimor, dvs. att från sjösidan skjuta mot och bekämpa den frihetsrörelse som verkar där och som slåss för demokratiska rättigheter och självbestämmanderätt. Vapenembargot innebär att man inte heller skall leverera följdleveranser, enligt
Fru talman! Jag beklagar att Bertil Måbrink inte kan se skillnaden mellan Europarådets parlamentariska församling och dess ministerkommitté. Sverige deltar inte som stat i den parlamentariska församlingen. Sverige deltar i ministerkommittén, och där har inte någon som helst utfästelse av det slag som Bertil Måbrink nämner gjorts. Icke desto mindre har vi anledning att följa de riktlinjer som regering och riksdag har lagt fast för krigsmaterielexporten. Så har också gjorts. Därför förekommer i dagsläget bara export av reservdelar. Den exporten har granskats noggrant i berörda organ, inte minst av riksdagens konstitutionsutskott, och man har funnit att exporten är helt i enlighet med riktlinjerna. Dessutom är den begränsad till storleken. Det rör sig om ungefär 1 miljon kronor.
Fru talman! Statsrådet säger att exporten är begränsad till 1 miljon kronor. Jag tycker att storleken på exporten är ointressant. Vad vi skall diskutera är de riktlinjer som gäller. Det sägs där -- och det förnekar heller inte statsrådet, såvitt jag förstår -- att man inte skall exportera vapen till länder som kan använda dessa vapen för att undertrycka mänskliga rättigheter. Det är ju så, herr Dinkelspiel, att marinpjäser, luftvärnsmateriel osv., är just sådant som Indonesien använder för att döda östtimoreser. Det är detta vi ställer upp på. Är det inte lika bra att säga detta rent ut i stället för att linda in det, vilket Ulf Dinkelspiel gör i den sista meningen i sitt svar? Han säger att ''Indonesien spelar en betydelsefull roll för fortsatt politisk och ekonomisk stabilitet i Indonesien är en intressant handelspartner, och då tar detta överhanden, och de mänskliga rättigheterna bli en andrahandsfråga. Så är det även i andra fall som har diskuterats här. Kina är ett exempel.
Fru talman! Det finns förvisso anledning att kritisera Indonesien i fråga om respekten av mänskliga rättigheter på samma sätt som det finns anledning kritisera ett stort antal andra länder med vilka vi också upprätthåller handel och till vilka vi exporterar. Men en så onyanserad syn som Bertil Måbrink ger uttryck för har jag svårt att ha förståelse för. Att som frågeställaren gör beteckna Indonesien som en militärdiktatur är en betydande förenkling, vilket delvis är betecknande för den okunskap som råder i stora delar av världen om förhållandena i Indonesien styrs -- liksom många u-länder, inte minst i Asien -- onekligen på ett utpräglat auktoritärt sätt, och det är inte en demokrati i västerländsk mening. Men därifrån till att säga att detta helt diskvalificerar landet för export enligt gällande riktlinjer är steget långt.
Fru talman! Detta sista uttalande av Ulf Dinkelspiel var det mest fantastiska jag hört! Att kritisera att man pekar ut Indonesien som en militärdiktatur är allt vad Dinkelspiel kan åstadkomma i kritik -- inte mot Indonesien, utan mot oss som har ställt frågor! Alla vet att Indonesien har ockuperat Östtimor och begår grova förbrytelser mot dess befolkning. Indonesien är och förblir en brutal militärdiktatur, Ulf Dinkelspiel, så länge som man begår dessa skändligheter mot ett litet folk, nämligen östtimoreserna, punkt slut!
Fru talman! Det är just förhållandena i Östtimor som vi har kritiserat och som är det främsta skälet till den återhållsamhet som vi iakttar beträffande krigsmaterielexport till Indonesien. Vi har här i denna kammare och på många andra sätt givit uttryck för vår avsky över händelserna i Östtimor och riktat stark kritik mot de brott som har begåtts mot de mänskliga rättigheterna. Det gjorde bl.a. utrikesminister af Ugglas i ett svar till Vi följer noga utvecklingen, och vi kommer fortsatt att uppmärksamma de brott som begås mot de mänskliga rättigheterna. Jag är på intet sätt beredd att i den delen göra avkall på den kritik som vi i detta avseende har riktat mot Indonesien. Vad jag har försökt att göra är att nyansera den alltför ensartade bild som Bertil Måbrink ger uttryck för.
Jag föreslår att överläggningen avslutas med ytterligare varsitt inlägg.
Jag föreslår att överläggningen avslutas efter det att talarna haft ytterligare var sitt inlägg.
Fru talman! Det är ingen onyanserad bild som har förts fram när det gäller vilken typ av regim som finns i Indonesien och vad den bedriver för sorts brottslighet gentemot andra folk. Det är inte bara fråga om Östtimor, utan förbrytelser begås också i Jag hoppas slutligen att Sverige upphör med över huvud taget all krigsmaterielexport till Indonesien. Det må handla om 1 miljon per år, men det är sådant materiel som kan döda människor. Det finns ingen anledning att fortsätta med detta. Det skulle vara en mycket viktig signal till Indonesiens regim och ett mycket viktigt stöd till dem som kämpar för sin frihet och självbestämmanderätt.
Fru talman! Jag kan bara upprepa att regeringen liksom hittills vid prövning av alla frågor som rör krigsmaterielexport till Indonesien kommer att följa de riktlinjer som har lagts fast.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om Sveriges möjligheter att verka för konkurrensneutralitet inom varvsindustrin mellan EES-länderna när EES-avtalet trätt i kraft. En näraliggande fråga av samma frågeställare besvarades av näringsminister Westerberg den 24 En av EES-avtalets mest grundläggande principer är att jämlika konkurrensförutsättningar skall råda för företag inom EES-området. Denna princip tar sig bl.a. uttryck i EES-avtalets artikel 61, som innehåller ett generellt förbud mot allt offentligt stöd som kan snedvrida konkurrensen och påverka samhandeln. I denna bestämmelse finns dock stipulerat möjligheter till undantag i vissa fall, t.ex. Varvsindustrin är en sådan sektor som inom EG bedömts ha strukturella problem. Ett särskilt rådsdirektiv reglerar frågan om stöd till varven. Efter detta datum skall i princip allt varvsstöd upphöra, såvida inte beslut om förlängt varvsstöd fattas. Till EES-avtalet har fogats en gemensam deklaration i vilken de avtalsslutande parterna uttalar att det generella förbudet mot offentligt stöd inte skall tillämpas inom varvsindustrin så länge EG:s varvsdirektiv är i kraft, dvs. till utgången av år 1993. Sverige kommer genom EES-avtalets beslutsmekanismer att ges möjlighet att deltaga i utarbetandet av ett eventuellt nytt direktiv på området. I samband med detta kommer vi självfallet att verka för att alla varvssubventioner utfasas. Det stöd som beviljats varv i det forna DDR är av extraordinärt slag och motiveras av det extremt ansträngda ekonomiska läget och det stora behovet av omstrukturering. Dessutom är stödet villkorat med en skyldighet för Tyskland att minska de östtyska varvens produktionskapacitet med 40 % fram t.o.m. den 31 december 1995. Vad gäller de danska följdåtgärderna, omfattar de enligt de uppgifter vi fått endast en förlängning av gällande nationella stödregim. Det danska stödet ligger inom den i varvsdirektivet fastställda ramen.
Fru talman! Herr statsråd! Det är riktigt att jag för en tid sedan hade en debatt i den här frågan med Per Westerberg, men därefter har vi kunnat läsa i pressen att danskarna har beslutat att förlänga sitt stöd till varven. Det här drabbar svenska företag, som tävlar på samma marknad som de danska, norska och tyska varven. Det intressanta i svaret är att statsrådet säger att det danska agerandet bara är en förlängning. Då undrar jag: När flera länder kommit överens om en sak, kan då ett land ensidigt genomföra en förlängning? Statsrådet säger själv att varvsstödet skall upphöra 1993. Nu har danskarna gått ut och sagt att man skall förlänga det eller öka det -- därom kan vi tvista, men det är ointressant. Faktum är att den danske ministern med ansvar för de här frågorna enligt pressen har sagt att han inte vill exportera danska arbetstillfällen till andra länder. EG kommit överens om att ha ett varvsstöd under en viss tid på grund av problem som finns för varven, kan ett land då ensidigt själv besluta att förlänga det stöd som man tidigare kommit överens om att det fanns ett slutdatum för?
Herr talman! Såvitt jag vet har ingen EG-stat rätt att ensidigt besluta om införande av stödregimer till varvsindustrin. Även inom ramen för varvsdirektivet gäller att allt stöd måste anmälas och godkännas av EG-kommissionen innan det kan verkställas. Motsvarande kontroll kommer för övrigt att utövas på EFTA-sidan av EFTA:s övervakningsorgan ESA. I fråga om just varvsstödet vill jag också tillägga att vi under EES-förhandlingarna mycket hårt arbetade för all avveckling av varvsstöd redan från den 1 januari 1993, alltså från den tidpunkt då EES avtalet skulle träda i kraft. Vi lyckades tyvärr inte åstadkomma detta. Vi kunde emellertid komma så långt att det finns ett gemensamt beslut om att nuvarande direktiv skall utlöpa vid utgången av det här året och, vilket inte är minst viktigt i sammanhanget, att vi kommer att få möjlighet att påverka utformningen av det framtida direktivet. Jag har därför goda förhoppningar om att vi skall uppnå vad vi båda gemensamt eftersträvar, nämligen konkurrensneutralitet i det här avseendet. Även om jag beklagar det danska stödet liksom den konkurrenssnedvridning som är en följd av de åtgärder som har vidtagits i DDR, så får jag konstatera att de ligger i linje och är förenliga med den överenskommelse som har träffats mellan EFTA-länderna och EG på det här området och som har lagts fast i EES-avtalet.
Herr talman! Jag är säkert en lika stor EG anhängare som statsrådet. Ibland händer emellertid saker och ting som är svåra att förklara. Statsrådet säger att man inte ensidigt kan besluta om en höjning eller en förlängning, men det är vad Danmark gör. Vad finns det för möjligheten till sanktioner mot ett land som bedriver en verksamhet som man tidigare kommit överens om att man inte skulle bedriva?
Herr talman! Som jag sade finns det inte någon förpliktelse mellan EFTA-länderna och EG och alltså ingen förpliktelse gentemot Sverige. Hade det stridit mot överenskommelsen i EES-avtalet, hade vi kunnat ta upp frågan och i sista hand kunnat föra den till domstolen. Nu är det här en intern EG-fråga. Danskarna har inte rätt att ensidigt, internt inom EG, vidta de här åtgärderna, utan de måste ha Kommissionens godkännande. Jag kan icke direkt svara på om danskarna har fått det godkännandet, men såvitt jag förstår måste de ha det, annars är det en internt inom EG regelstridig åtgärd, som Kommissionen i så fall kan ingripa mot. Vi har tyvärr inga möjligheter att påverka den här utvecklingen. Jag har inte hört att det skulle vara en regelvidrig åtgärd från dansk sida, och det skulle i så fall betyda att Kommissionen har givit sitt godkännande för det här året. På den punkten är jag emellertid inte helt säker.
Herr talman! Jag hoppas att vi framöver slipper ta upp sådana här fall. Det är svårt att agera för EG, att tala om lika konkurrens där ingen skillnad görs mellan det ena och det andra landet, om ett land tydligen ändå och -- som statsrådet säger -- troligen med Kommissionens godkännande kan agera på det här viset. Man var ju överens om en tidpunkt då subventionerna skulle upphöra. Då är det stötande att ett land tydligen ändå ges möjlighet att agera i strid mot det beslut som tidigare har fattats.
Herr talman! Jag hoppas att en sådan här situation inte skall behöva uppstå efter det att avtalet har trätt i kraft och det därmed finns en fördragsenlig förpliktelse mellan EG och EFTA. Som det nu är finns det alltså ingen förpliktelse från dansk sida. Det finns inget åtagande gentemot oss att inte bibehålla stödet. Så vi kan inte i något avseende åberopa ett avtalsbrott. Det här innebär -- för att vända på resonemanget -- att vi, när EES-avtalet träder i kraft och vi får delta i utarbetandet av det nya varvsdirektivet, tack vare ett internationellt samarbete -- inom ramen för EES men också inom OECD, där vi arbetar vidare på det här -- kan medverka till att denna konkurrenssnedvridning undanröjs.

Herr talman! Alf Eriksson har frågat näringsministern om han är beredd att ta initiativ till förändringar som ger svensk cykeltillverkning samma tullskydd som konkurrenterna i Europa. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag vill först beklaga att läget för Monark Crescent AB nu blivit sådant att man tvingats avisera en nedläggning i Varberg. Monark Crescent AB och Varbergs kommun begärde i våras hos Utrikesdepartementet att den svenska tullen på cyklar skulle anpassas till den tullnivå som råder inom EG. Bakgrunden till framställningen var ökningen av importen av cyklar till låga priser från Taiwan. Den utredning jag lät Kommerskollegium göra visade att de svenska cykeltillverkarnas situation var besvärlig men att det inte var entydigt att detta enbart berodde på importen från Taiwan. Min bedömning var vidare att en förtida anpassning till EG-nivån av tullnivån på cyklar kunde skapa ett olyckligt prejudikat vad gäller tullarna på andra varuområden. Min reaktion på företagets framställning var därför att jag inte var beredd att föreslå regeringen en tulländring av den typ som föreslagits. Jag framförde emellertid också till företaget att man hade möjlighet att göra en framställning till Någon sådan framställning har inte inkommit. Om en undersökning av Kommerskollegium skulle visa att det var motiverat att vidta en åtgärd av detta slag, skulle jag naturligtvis inte tveka att föreslå det.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag konstaterar att svensk cykelindustri tenderar att röna samma öde som tekoindustrin. Förmodligen blir cykelindustrins öde ännu värre -- den är nämligen på väg att slås ut helt. Cykelindustrin drabbas inte enbart av lågprisimporten från Asien. Det står klart. Bristen på tullskydd i Sverige gör dessutom att tillverkningen med fördel flyttas till andra länder, EG-länder exempelvis, för att man på så sätt skall få en hemmamarknad. Det som nu händer med den svenska cykelindustrin borde vara skäl nog för ministern att ta initiativ till en åtgärd som ger oss skyddstullar mot Asien. Det handlar inte enbart om Taiwan, även om det just nu gör det. Kina håller på att bygga upp sin tillverkning, och med Kinas förutsättningar är bedömningen att man kommer att dumpa marknaden på cyklar även i Sverige. Eftersom EG-länderna med sin stora marknad har ett skydd, ökar trycket på Sverige. Det syns mycket tydligt på importstatistiken. Jag anser att den svenska regeringen måste handla nu, annars är den svenska cykelindustrin utslagen inom en snar framtid.
Herr talman! Låt mig först säga att jag delar uppfattningen att den svenska cykelindustrin är i ett besvärligt läge. Det råder inget tvivel om att konkurrensen från utlandet har varit en starkt bidragande orsak till detta. Den fråga som ställs här gäller om jag är beredd att höja tullarna som följd av detta och anpassa dem till EG-nivå. Att vidta en åtgärd av den typen vore, både av principiella skäl och av hänsyn till de nu pågånde GATT-förhandlingarna, att sända ut alldeles fel signal. Jag kan försäkra att vi får massor av olika framställningar om att vi skall göra tullförändringar i avvaktan på EG-medlemskapet. Men både när det gäller tullsänkningar och när det gäller tullhöjningar anser jag det vara naturligt att avvakta EG-medlemskapet, inte minst därför att jag tror att vi är eniga om att vi inte skall bygga upp en tullmur mot omvärlden inför den dag då åtminstone jag hoppas att Sverige skall bli medlem av EG. Nu sades det att det här var fråga om dumpad export från Taiwan och Kina. Jag uppfattade direkt ordet dumpad. Då ställer sig saken naturligtvis på ett annat sätt. Om det skulle förhålla sig på det sättet och det kan påvisas att det här är fråga om dumpning, kan den frågan, på framställning av det berörda företaget, mycket väl prövas i den ordning som är föreskriven för antidumpningundersökningar. Men som jag sade i mitt svar tidigare har någon sådan framställning inte gjorts av det berörda företaget. Jag kan alltså inte handla efter den linjen.
Herr talman! Jag är fullt medveten om att det är besvärligt att i dag diskutera höjda tullar. Vi borde egentligen diskutera det motsatta. Men nu är situationen som den är. Jag efterlyser en öppning i den här frågan, så att vi, och även cykelarbetarna här i landet, ser en ljuspunkt någonstans som tyder på att den här frågan skall kunna drivas vidare. Det vore bra att få en upplösning för att kunna jobba framåt i en positiv anda.
Herr talman! För det första uppfattar jag att Alf Eriksson och jag är eniga om att ett medlemskap i EG inte får leda till att vi bygger upp tullar mot omvärlden, även om Alf Eriksson i det här fallet uppenbarligen är beredd att förorda detta. För det andra ställer Alf Eriksson frågan om man inte kan se några öppningar. Om det förhåller sig på det sätt som Alf Eriksson säger, att det är fråga om dumpad export från de berörda länderna, finns det möjligheter att pröva just den frågan. Mig veterligen har EG gjort en sådan prövning eller är i färd med att göra det. Det finns legala instrument och möjligheter också för oss att pröva den frågan. Det kan alltså göras i detta speciella fall.
Herr talman! Vi delar uppfattningen om frihandel, men det finns ju ingen regel utan undantag. I det här fallet har vi hamnat på undantag. Jag skall ta med svaret till berörda. Jag hoppas att det kan bli en lösning på problemet utifrån den bakgrund som jag har beskrivit.

Herr talman! Tage Påhlsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta i det fall folkomröstningsresultat eller eventuellt senarelagt beslut i något land skulle försena EES-avtalet. Det schweiziska folket har som bekant i folkomröstningen i söndags sagt nej till EES avtalet. Vi respekterar självfallet detta beslut, samtidigt som vi beklagar att en viktig samarbetspartner inte kan delta i EES-samarbetet. Den avtalade tidpunkten för ikraftträdande av avtalet kommer inte att kunna hållas. Vi väntar fortfarande på resultatet av folkomröstningen i Liechtenstein den 11 och 13 december, men redan nu inriktar vi alla våra ansträngningar på att sätta avtalet i kraft så snart som möjligt för de återstående länderna. Avtalet innehåller bestämmelser för den situation som nu har uppstått. Om ett land inte kan ratificera, skall en s.k. diplomatkonferens inkallas för att se över avtalet och göra nödvändiga justeringar. Från svensk sida är utgångspunkten att den översyn av avtalet som nu blir nödvändig skall begränsas till en teknisk genomgång. Det betyder att sakinnehållet i avtalet skall lämnas oförändrat. EES-utskottet har i sitt betänkande framhållit att avtalet är ett resultat av en lång och grundlig process. Beredningsprocessen finns väl beskriven i betänkandet, där utskottet framhåller att ett stort antal myndigheter och organisationer som berörs av EES-avtalet fortlöpande har varit involverade i förhandlingsarbetet och haft tillfälle att framföra sina synpunkter. Vidare framhåller utskottet att om det visar sig att något EFTA-land inte kan eller kommer att kunna ratificera avtalet, är det angeläget att en överenskommelse med samma innehåll som EES avtalet ändock kommer till stånd med en så bred anslutning som möjligt bland EFTA-länderna. Detta är också regeringens linje. En sådan överenskommelse kommer i enlighet med utskottets betänkande att föreläggas riksdagen för godkännande.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Utvecklingen har så att säga rasat förbi oss här. Jag skrev frågan med tanke på att den skulle komma upp förra tisdagen. Då hade statsrådet inte möjlighet att vara här, därför skrev jag om den litet grand och daterade den på nytt. Men frågan är inte mindre viktig för det. Nu har vi alltså sett hur det gick i Schweiz. Jag tillhörde dem som varnade för detta i EES-dabatten och ville återförvisa ärendet. Jag kände på mig att detta skulle hända i Schweiz. Det var ju ingen högoddsare i och för sig. Jag är alltså orolig för EES-avtalets misstämning med våra grundlagar. Det har påpekats från mycket vederhäftigt håll i debatten -- den debatt som ibland kallas för fem-i-tolv-debatten. Nu är vi i den förseningssituation som ingen ville höra talas i debatten före EES-beslutet. Jag skulle alltså kunna säga: Vad var det jag sade? Men det finns ingen anledning att vara skadeglad. Jag är orolig för avtalet. Jag undrar hur det blir för oss i Sverige nu. Måste vi inte ta en ny i debatt i kammaren inför det nya beslutet? Hur skall vi göra med allt som har hänt efter den 31 juli? Det är ju det som hänt efter den 31 juli som vi hade med i vårt beslut om EES avtalet. Det lär ju vara så att det är ett hundratal rättsakter ytterligare som vi skall ratificera. Hur skall vi klara den biten? Är det inte dags att vi nu går ut med en massiv information om EES-avtalet?
Herr talman! Jag är också bekymrad över den här utvecklingen. Jag känner en oro för avtalet. Det är just av den anledningen som jag anser att det är viktigt att vi så snart som möjligt kommer till skott när det gäller att sätta avtalet i kraft, trots att Schweiz valt att inte följa med tåget. Nu kom inte detta schweiziska nej som en blixt från klar himmel. Även riksdagens utskott har i sin vishet förutsett den här situationen och uppmanar regeringen att vidta erforderliga åtgärder för att sätta avtalet i kraft, även om något land -- man hade väl framför allt Schweiz och Liechtenstein i åtanke -- skulle hoppa av avtalet. Frågan om grundlagsenligheten har, som bekant, noga granskats. Den finns kommenterad i ett betänkande. Konstitutionsutskottet har alltså tittat på frågan. Likaså har lagrådet tittat på den. Avtalet har alltså på sedvanligt sätt varit föremål för granskning i lagrådet. Den samlade uppfattningen är att avtalet är förenligt med grundlagen. Annars skulle det med all sannolikhet inte ha godtagits av denna riksdag. Tage Påhlsson frågar hur vi skall förfara med de rättsakter som EG har beslutat om efter den 31 juli och som naturligen bör utgöra en del av det framtida samarbetet mellan Sverige och EG. Jag kan endast säga att det här kommer att successivt förhandlas fram, parallellt med ikraftsättandet av avtalen, och i sinom tid föreläggas riksdagen. Slutligen till informationsfrågan. Jag vill bara säga att jag delar helt Tage Påhlssons uppfattning om behovet av ytterligare information. Vi kommer att satsa på detta.
Herr talman! Det var trevligt att höra att statsrådet och jag är inne på samma linje. När det gäller den EES-debatt som vi hade för två tre veckor sedan har jag en känsla av att den allmänna inställningen här i kammaren var att det inte finns några problem på informationssidan, att informationen har varit tillräcklig osv. Det tycker jag definitivt inte. Det är därför bra om vi kan enas om att det är dags att göra en ordentlig informationsinsats. EG spurtade ju ordentligt på höstkanten när det gällde att anta nya lagar och regler. Däri ingår många bestämmelser på varuområdet och bestämmelser om offentlig upphandling av tjänster, avreglering av landtransporter osv. Det gäller även försäkringsverksamheten och andra frågor som kan vara av mycket stort intresse. Jag tycker nog att det finns anledning att ta tillkommande rättsakter på allvar.
Herr talman! Tage Påhlsson säger att det är dags att gå ut med ordentlig information. Jag vill nog göra en liten korrigering på den punkten. Enligt min mening har vi gått ut med ordentlig information om EES-avtalet. Knappast något avtal har det väl informerats så mycket om som just EES-avtalet. Men det finns inget bra som inte kan göras bättre. Redan i den riksdagsdebatt där EES-avtalet antogs aviserade jag ytterligare information. Sedan dess har vi gått vidare. Jag hoppas att vi i början av nästa år skall kunna nå ut till alla hushåll med information som bl.a. rör När det gäller de tillkommande rättsakterna instämmer jag helt i vad Tage Påhlsson säger. Det är angeläget att de får en lika noggrann granskning som de hittillsvarande rättsakterna fått. De kommer efter sedvanlig prövning att föreläggas riksdagen för godkännande.
Herr talman! Vi är överens om att det behövs information till hushåll t.ex. Ja, det har getts ordentlig information, men till vem? Information har alltså getts, men på ett plan där gemene man inte kunnat tillgodogöra sig den. Jag vill påstå att massmedia också vaknat alldeles för sent i det här sammanhanget. När det gäller grundlagsfrågorna är vi inte överens, ministern. Det finns ju en grundlagsutredning inför EG, och den beräknas förelägga sina resultat i februari. Jag tycker att det fortfarande finns anledning att avvakta de resultaten. Hur har regeringen det med beredskapen när det gäller EES? Ännu så länge har ju merparten av EG-länderna inte fattat beslut. Man kan spekulera i orsakerna. Det är möjligt att de avvaktat Schweiz beslut för att slippa fatta dubbla beslut i sina parlament. När kan man räkna med en ratificering av avtalet?
Herr talman! Först när det gäller informationen. Det finns inget bra som inte kan göras bättre. Vi skall lära av gjorda misstag. Jag hoppas att Tage Påhlsson medverkar till att vi nu intensifierar informationen kring medlemskapet, så att ingen när den dagen kommer kan säga: Jag hade inte tillfälle att sätta mig in i konsekvenserna av ett medlemskap. Sedan när det gäller godkännandet av EES-avtalet. Först och främst tror jag att en majoritet av medlemsländerna i EG och Europaparlamentet har godkänt det. Men det viktiga är att jag inte har någon anledning att tro att det finns annat än tekniska svårigheter på vägen för ett godkännande av avtalet. Detta låg i korten när avtalet måste omförhandlas av schweizarna. Vi har också fått klara uttalanden från EG efter den schweiziska folkomröstningen om att man avser att gå vidare och att man är inställd på att sätta avtalet i kraft så snart som möjligt. Det tar vi fasta på.
Fru talman! Beträffande de EG-länder som har fattat beslut om ett avtal har jag fått upplysningar från olika håll, bl.a. från riksdagens utredningstjänst, om att det förhåller sig på det sätt som jag anger i min fråga. Det är alltså endast Portugal och Irland som har fattat beslut. Dessutom skall Irland fatta ytterligare ett beslut i sitt parlament. Men det lär inte vara några större problem med det. Vissa länder, t.ex. Spanien och Portugal, är mycket ljumt inställda till EES-avtalet och till EES-frågan över huvud taget. Man kan fråga sig vad som kommer att hända där. I dag har alltså merparten av EG-länderna inte fattat beslut. Jag ställer mycket gärna upp och kommer att göra vad jag kan när för att sprida information. Men jag tycker att vi skall jobba tillsammans och verkligen gå in för arbetet med att informera om EES och väl också för att satsa de medel som behövs.
Herr talman! Jag tackar för det beskedet. Med gemensamma insatser skall vi öka och förbättra informationen rörande både EES och medlemskapet. När det gäller EG-ländernas inställning vill jag inte utesluta att Tage Påhlsson har rätt rent tekniskt. Men det finns ett alldeles färskt uttalande om att EG-länderna är angelägna om att sätta avtalet i kraft så snart som möjligt. EFTA:s ministermöte äger rum under de närmaste dagarna. Från svensk sida kommer vi att verka för att en diplomatkonferens inkallas, förhoppningsvis i januari, för att besluta om ändringar som erfordras för att avtalet skall kunna sättas i kraft och för att den försening som ovillkorligen följer av schweizarnas nej skall kunna begränsas till en tidrymd om högst sex månader. Alla ansträngningar kommer att inriktas på detta. Jag har goda förhoppningar om att vi skall kunna åstadkomma ett tillfredsställande resultat i det avseendet.

Herr talman! Pär Granstedt har, med anledning av planerna på att dra en ny farled över Rödkobbsfjärden i Stockholms skärgård, frågat mig på vad sätt jag avser att säkerställa att förslaget om Rödkobbsleden blir föremål för en tillräckligt ingående prövning från miljösynpunkt. En ny farled över Rödkobbsfjärden har åter aktualiserats genom utredningen om färjetrafiken till och från Stockholmsregionen. Vidare har Nilsson i skrivelser till Miljö och naturresursdepartementet nyligen väckt frågan om regeringen skall pröva en sådan farled enligt 4 kap. En viktig uppgift för den nämnda utredningen har varit att kartlägga och analysera hur färjetrafiken och den anknytande landtrafiken kan utformas med hänsyn till såväl miljön som ett effektivt transportsystem. Utredningen har lämnat sin rapport till Kommunikationsdepartementet. Utredningen har remissbehandlats och bereds för närvarande i regeringskansliet. Inrättande av nya allmänna farleder prövas enligt farledslagen . I sammanhanget bör nämnas att hushållningsbestämmelserna i naturresurslagen från den 1 juli 1992 även skall tillämpas i beslut om inrättande av allmän farled. Farleden kan också prövas enligt 4 kap. naturresurslagen. Något beslut i den frågan föreligger emellertid inte, och jag kan självfallet inte här föregripa ett eventuellt ställningstagande av regeringen i den frågan. Rödkobbsfjärden kommer att prövas måste numera en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. En sådan beskrivning skall möjliggöra en samlad bedömning av den planerade farledens inverkan på bl.a. miljön och hushållningen med naturresurserna.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Görel Thurdin för svaret på min fråga. Som statsrådet naturligtvis är väl medveten om är planerna på att dra en farled över Rödkobbsfjärden något som väcker en hel del bekymmer bland människor som har ett engagemang för miljön i Stockholms skärgård. Det innebär betydande ingrepp i en fjärd som hittills har varit ganska ostörd, i varje fall när det gäller tyngre trafik. Det är viktigt att denna fråga får en så omsorgsfull prövning som möjligt och att en farled inte kommer till stånd om man inte har försäkrat sig om att detta kan ske utan negativa miljökonsekvenser av betydelse. Jag utgår från att det är regeringens ambition att se till att den här frågan prövas så grundligt som det över huvud taget är möjligt. Jag har uppfattningen att en prövning enligt 4 kap. naturresurslagen är den mest ingående prövning som är möjlig. Det skulle därför vara av värde om statsrådet litet grand utvecklade vilka förutsättningarna är för att få till stånd en sådan prövning. Jag förstår att ett regeringsbeslut inte kan föregripas av statsrådet här i kammaren. Men jag tycker att det vore värdefullt om statsrådet med några ord kunde tala om på vilka grunder en sådan prövning skulle kunna komma till stånd.
Herr talman! Man kan säga att den första grunden är att en ansökan om ett projekt kommer in till något av departementen. Sedan görs det naturligtvis en bedömning av huruvida frågan är av en sådan omfattning att t.ex. regeringen tar ett eget initiativ. Som regel är det en myndighet eller någon annan som anser att frågan kräver en prövning enligt 4 kap. naturresurslagen. Innan ett sådant beslut fattas skickar regeringen ut frågan på remiss och kontrollerar vad inblandade parter anser om en prövning enligt 4 kap. naturresurslagen. I övrigt finns det naturligtvis även tillgång till material av varierande slag. I detta fall finns det en utredning som har gjort miljökonsekvensbedömningar av olika alternativa lägen när det gäller olika hamnar, osv. Det är alltså olika frågor som skall hanteras innan man kan fatta ett beslut. En ny farled kopplas så att säga till naturresurslagen. Det krävs att en sådan farled inte strider mot naturresurslagens hushållningsbestämmelser. Denna koppling är relativt ny. Den främsta kopplingen gäller kapitlet om miljökonsekvensbeskrivningar. Jag vill avsluta med att säga att det, precis som Mats Odell sade vid en tidigare frågestund med Pär Granstedt, är viktigt att man gör noggranna miljöprövningar av nya farleder och att man utreder de långsiktiga miljökonsekvenserna i en sådan känslig del av naturen.
Herr talman! Efter det som statsrådet Thurdin nu har sagt, känner jag mig ganska förvissad om att det kommer att bli en prövning enligt 4 kap. naturresurslagen. Det är ju alldeles uppenbart att de kriterier som har redovisats här är uppfyllda. Det finns ett ärende som är känsligt ur miljösynpunkt. Det finns framförda önskemål om att ärendet skall prövas. Det redovisas dels i svaret, dels i kulturlandstingsrådets skrivning. Även naturvårdsintressen har hört av sig. Enligt uppgifter som jag har fått uppfattar Naturvårdsverket att dess yttrande också är en begäran om en prövning enligt 4 kap. naturresurslagen, även om det tydligen var något otydligt formulerat. Det finns starka miljöintressen att ta till vara. Regeringen har uppenbarligen ett mycket stort intresse av att det skall bli en noggrann miljöprövning. Därmed har jag ganska stora förhoppningar om att det blir en prövning enligt
Herr talman! Pär Granstedt har gjort en alldeles korrekt tolkning när det gäller att vi kommer att hantera denna fråga med största allvar. Vilket beslut som kommer att fattas kan jag inte uttala i dag. Det som jag kan konstatera är att man på Kommunikationsdepartementet hanterar materialet från utredningen och att vi på Miljödepartementet hanterar de skrivelser som har kommit in. Man kan säga att ärendet är under beredning.
Herr talman! Med dessa ord känner jag mig tills vidare ändå ganska trygg att detta kommer att hanteras på ett seriöst sätt, vilket ärendet faktiskt är värt.

Herr talman! Lars Biörck har frågat mig om vilka åtgärder som jag avser att vidta för att systemkraven på Arlandas matartrafik utformas så att de ligger inom en acceptabel ram. Den ekonomiske rådgivare som regeringen anlitade i augusti har i dagarna lämnat sin slutrapport med förslag till hur vi kan bygga Arlandabanan med ett så litet bidrag som möjligt över statsbudgeten. Den rapporten behandlas i dag av Delegationen för infrastrukturinvesteringar. Ett beslut kommer därefter att fattas hur projektet skall drivas vidare. På samma sätt som SJ i dag har full frihet att själva bestämma om biljettpriser, anser jag att det eller de trafikföretag som kommer att trafikera Arlandabanan bör ha rätt att själva bestämma över biljettpriset med utgångspunkt i affärsmässiga överväganden. Lars Biörck har också tagit upp frågan om den tredje landningsbanan på Arlanda, som enligt Biörck ligger i malpåse efterson denna utbyggnad fordrar att Arlanda får spårburen matartrafik. Påståendet är inte helt korrekt. Det övervägande skälet till att arbetet med den tredje landningsbanan inte har startat är att Det är dock mycket riktigt, som Lars Biörck säger, att det i tillståndsbeslutet finns en koppling mellan den tredje rullbanan på Arlanda och järnvägen till Arlanda. Det rör sig då om regeringens beslut den
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag var kanske litet dålig med ''timingen''. Jag fick svaret några dagar för sent. Om jag förstår detta rätt, behandlar man just i dag i Delegationen för infrastrukturinvesteringar hur man skall lägga fram de vidare förslagen. Det blir förstås mycket intressant för oss alla att nu se vilka förslag som vi kommer att få ta del av från denna utredning. Om jag har förstått detta rätt, gällde det uppdrag som den ekonomiske rådgivaren fick att se på de möjligheter som finns att ordna en extern och kommersiell finansiering av denna bana. Men i detta kanske även ligger att överväga hur banan skall byggas, hur den skall sträckas och vad den får kosta. Det finns ju ett talesätt i Sverige som lyder: Man skall inte låta det bästa bli det godas fiende. Jag är litet rädd för att vi just i detta fall har haft ett sådant problem. Det kanske är det problem som Sverige över lag har lidit av, nämligen att vi har haft stora ambitioner som vi inte har kunnat bekosta. Då får vi de ekonomiska problem som vi har råkat ut för. När det gäller Arlandabanan finns det sedan gammalt ett förslag som är mycket elegant och futuristiskt. Det är en mycket tjusig lösning när det gäller möjligheterna för trafikanterna i hela Sverige. Men det kanske har visat sig att vi inte kan välja det som är det bästa, eftersom vi egentligen inte har råd med det. Jag skulle vilja höra kommunikationsministerns synpunkter på de förslag som har lagts fram på senare tid. Jag tänker på det som Sigtuna kommun har arbetat med och som gäller möjligheten att dra ett spår en kortare väg från Märsta till Arlanda. Men det finns även ett annat förslag, nämligen att utveckla kollektivtrafiken med buss.
Herr talman! Först tycker jag ändå att vi skall slå fast att Arlandabanan för närvarande byggs för fullt. Den 15 november förra året startade bygget med att bygga ut fyrspåret mellan Rosersberg och Ulriksdal. Det arbetet har fått ett anslag på totalt 750 miljoner kronor. Dessa pengar beräknas räcka under hela nästa år. Det andra är att den ekonomiske rådgivaren faktiskt håller på att studera exakt de saker som Lars Biörck tar upp här. Man studerar om det går att slimma projektet, minska kostnaderna för det. Man ser på en mängd olika alternativ, bl.a. på Sigtunaalternativet. Målsättningen är, som jag sade i mitt svar, att minimera statens engagemang över statsbudgeten. Man har, som sagt, i dag haft ett sammanträde i delegationen, och arbetet går vidare. Sedermera skall ett förslag överlämnas från delegationen till regeringen.
Herr talman! Det är riktigt att banan håller på att byggas. Den ingår som en del i stamnätet, som också används för pendeltågstrafiken i Stockholm, där trafikbelastningen ökar dag för dag. Det är därför viktigt att de investeringar som nu görs fortsätter. Om jag har förstått det hela rätt kommer det kanske att kosta ca 750 miljoner kronor till att slutföra hela etappen till Rosersberg. Det är därefter som frågetecknen hopar sig. Vi tycks också få en arkeologisk utredning att glädjas åt. Jag har tydligen gjort ett fel i min fråga, nämligen när jag utgick från att koncessionsnämnden har fattat ett beslut som tills vidare omöjliggör att gå vidare. Det är uppenbarligen ett regeringsbeslut som jag syftar på. En av de utgångspunkter som jag hade när jag tog upp denna fråga var önskemålet att i dagens dåliga konjunkturläge sätta i gång bygget av den tredje landningsbanan på Arlanda.
Herr talman! Vad gäller den senare delen tror jag inte att det vore särskilt lyckligt att starta ett så stort och omfattande projekt av enbart arbetsmarknadspolitiska skäl, om det inte finns trafik som gör att investeringen blir lönsam. Enligt Luftfartsverkets investeringsplaner finns det ingen konflikt mellan tidpunkterna för färdigställandet av järnvägen och av rullbanan.
Herr talman! Jag misstänker att vi båda tror att den tredje landningsbanan på Arlanda kommer att behövas förr eller senare. Det är naturligtvis också en fråga om timing. Jag hör nu med glädje att man, som kommunikationsministern säger, ser på möjligheter att åstadkomma en slimmad lösning. När jag talar om det bästa och det goda vill jag inte påstå att en förlängd pendeltågstrafik på Arlanda skulle vara dålig, tvärtom. Det är kanske fråga om fem minuters förlängd restid. Men vi får komma ihåg att folk faktiskt inte bor i en klump på Stockholms Central eller har gångavstånd dit. Det är viktigt att de kommunikationer som vi arbetar med har en räckvidd utöver hela Stockholmsområdet. Det skall vara lätt att ta sig till

Herr talman! Carl Olov Persson har frågat mig om vad jag avser att göra för att få Banverket och SJ att samverka till bra lösningar. Som exempel har Carl Olov Persson angivit de förhandlingar som förs om en planskild korsning som skall byggas vid bangården i Västerås. ''Trafikpolitiken inför 1990-talet'' angavs bl.a. att för att åstadkomma en effektivare järnvägsverksamhet krävs en klarare rollfördelning mellan SJ och staten. Den modell som konstruerades innebär att staten tar ansvaret för infrastrukturen. Detta ansvar tas genom Utgångspunkten i min bedömning om samarbetet mellan Banverket och SJ blir därmed att de båda myndigheterna har olika intressen att bevaka. SJ bevakar sina intressen utifrån en affärsmässig bas, och Banverket bevakar samhällets intressen utifrån en samhällsekonomisk bas. För mig är det därför naturligt att deras åsikter ibland går isär. Skilda uppfattningar mellan Banverket och SJ kommer också upp till ytan på ett annat sätt i dag än tidigare och kan därmed ges konstruktiva lösningar. De kontakter som jag och mina medarbetare på departementet har med Banverket och SJ visar att samarbetet mellan de båda myndigheterna fungerar väl. Beträffande problemen med den planskilda korsningen i Västerås, eller gångtunneln, som jag tror Carl Olov Persson avser, är fördelningen mellan Banverket och SJ sådan att SJ skall stå för dessa kostnader. Exploateringen av stationsområdet skulle betalat denna gångtunnel. Med de fallande fastighetspriserna säger sig SJ inte ha råd att finansiera gångtunneln, och därmed inträffade en låsning i förhandlingarna när fastighetsmarknaden föll. Jag vet emellertid att man nu fortsätter förhandlingarna för att söka finna en så bra lösning som möjligt för alla inblandade parter, och jag tycker att detta skall ses som ett bevis på att samarbetet faktiskt fungerar utmärkt utifrån de olika intressen som de båda myndigheterna har att bevaka.
Herr talman! Tack så mycket för svaret, kommunikationsministern. Jag vill faktiskt först passa på att hälsa från ambassadören i Tokyo. Jag var där tillsammans med näringsutskottet för en tid sedan, och kommunikationsministern hade varit där strax innan. Ambassadören framförde hälsningar, eftersom han tyckte att Mats Odell hade fört samtal med myndighetsföreträdare och andra personer där på ett mycket professionellt sätt. Det var mycket roligt att få höra om Mats Odell på det sättet. När det gäller tågförbindelserna med Mälarbanan till Västerås skall man starta med ''timtåg'' i samarbete med Banverket. Man har där stora problem. Man vet inte vem som skall sköta trafiken på denna bana, och det är stora svårigheter med planeringen. SJ är paralyserat och är mycket svårt att förhandla med. Man kan kanske ha förståelse för det efter att i dag ha sett på text-TV och lyssnat på nyheterna. SJ har agerat så radikalt att man har sagt upp hela personalen. Det här är en praktisk fråga, som belyser problemen. Nu vill Banverket bygga en provisorisk lågprislösning, eftersom SJ inte vill vara med om att satsa pengarna. Det går att tala med Banverket, men de som jag har varit i kontakt med från Västerås säger att SJ är helt hopplöst.
Herr talman! Vad beträffar dessa olika verks uppgifter har Banverket ansvaret för infrastrukturen, och gränsen går vid själva plattformen. I infrastrukturen ingår de anläggningar som gör att folk kan kliva på och av tåget, men all service därutöver, t.ex. plattformstak, information osv. är en fråga för trafikutövaren, i det här fallet SJ. Häri ingår också gångtunnlar. Mälarbanan byggs med dubbelspår, och Banverket vill av säkerhetsskäl stänga en övergång från stationsområdet till plattformarna. Ett nytt resecentrum planeras något österut i förhållande till nuvarande stationer, och exploateringen av marken skulle, som jag sade, betala gångtunneln. Men när fastighetsmarknaden mer eller mindre rasade samman fanns det ingen möjlighet att finansiera tunneln den vägen. Nu har dock förhandlingarna alltså återupptagits mellan Banverket, SJ och kommunen för att försöka lösa detta problem, och Banverket har sagt att man skall betala en del av kostnaderna som motsvarar kapitalbildningen för dagens övergång från stationen till plattformarna. Jag tycker, herr talman, att detta är en konstruktiv utgångspunkt för att lösa de problem som Carl Olov Persson tar upp i sin fråga.
Herr talman! Det ser ut som om det skulle ha blivit problem vid uppdelningen av ansvaret mellan Banverket och SJ för sex, sju år sedan. Kanske skulle det vara bra om SJ hade ansvaret för allt som rullade och Banverket för allt det som är fast, också stationshusen och perrongerna. Skall man ha fri konkurrens på spåret, är det tokigt om en av dem som skall agera som säljare av rullande vagnar till Banverket skall äga en del av den fasta anläggningen. Jag skulle gärna se att det blev en omförhandling.
Herr talman! Jag kan säga till Carl Olov Persson att gränsdragningsproblemen är ett av de områden som nu är föremål för den utredning som görs av förre generaldirektören för Luftfartsverket Bengt Johansson och som syftar till en avreglering av järnvägen med konkurrens på spåren, vilken skall kunna börja genomföras 1995. I den delen kommer Carl Olov Perssons synpunkter alltså att prövas av denne utredningsman.
Herr talman! Jag tror att den här frågan är ganska viktig. Från början var det kanske tänkt att SJ skulle kunna tjäna litet pengar på att äga stationshusen och de centralt belägna fastigheterna. Som fastightesmarknaden ser ut i dag, torde det inte heller för SJ vara så särskilt lukrativt att i framtiden äga dessa fastigheter. Dessutom är det ur konkurrenssynpunkt ganska vettigt att man försöker lösa problemet på ett annat sätt. Det är brådskande -- rallarna står beredda och vill börja lägga spår, och problemet är inte löst mellan SJ, Banverket och kommunen.

Herr talman! Henrik S Järrel har frågat mig vilka åtgärder jag kan vidta för att öka tillgången på goda järnvägsförbindelser, utan att detta medför ökade kostnader för kommunerna. Statsmakternas uppgift är att fastställa de övergripande målen för SJ:s verksamhet. Detta innebär bl.a. att SJ väljer vilka järnvägslinjer man vill trafikera. Staten upphandlar sedan viss regionalpolitiskt angelägen interregional persontrafik som SJ beslutat lägga ned på företagsekonomiska grunder. stoppavgifter, som betalas av vissa kommuner för att SJ skall göra ett uppehåll på en station för att koppla på en sittvagn på ett sovvagnståg. Dessa avgifter förhandlas fram mellan SJ och resp. kommun för att SJ skall få täckning för verksamhet som inte grundar sig på kommersiella ställningstaganden. Jag är mot denna bakgrund för närvarande inte beredd att vidta några åtgärder med anledning av
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på denna enkla fråga. Svaret synes ju rätt enkelt, men jag undrar om det inte är en något mer komplicerad fråga än så. Avsikten måste väl ändå vara att ge en god service till de kommuner som ligger utmed längre trafiksträckningar. Det handlar många gånger om just sådana. Jag ger som exempel i den enkla frågan Hallsberg. Där begär man ofta att tåget skall stanna för att ge bättre service åt invånarna i de kommuner som ligger på behagligt avstånd från t.ex. Man kan undra, kommunikationsministern, om alla de trafiksträckningar som för närvarande inte belastas med dessa stoppavgifter verkligen är kommersiellt lönsamma i enlighet med riksdagsbeslutet från 1988. Jag konstaterar att denna regering satsar oerhört mycket på infrastrukturella investeringar, och det görs därför att det är bra för samhället i stort. Det gäller såväl vägar som järnvägar och broar. Mot den bakgrunden måste väl ändå också kommunikationsministern vidlåda uppfattningen att en god trafikservice är värdefull även för dem som inte avser att åka sovvagn, men som vill ha möjlighet att åka sittvagn på bekväma avgångar. Jag antyder i min enkla fråga att det ofta rör sig om kvällsavgångarna mellan ca kl. 21.00 och 23.30. Dessa avgångar vill man komma åt, och man får i dag betala för dem, t.ex. i Flen och Katrineholm. Det rör sig sammantaget om ca 950--1 000 kronor på årsbasis.
Herr talman! Problemet här är ju 1988 års trafikpolitiska beslut, där staten överlämnar åt Statens järnvägar att göra de kommersiella bedömningarna. Därefter rör det sig om en affärsmässig förhandling mellan kommunen och denna operatör. Ett annat problem är att vi hittills haft en monopoloperatör, såvida det inte har handlat om länsjärnvägarna. Regeringen har tillsatt en utredningsman som, föreställer jag mig, också skall studera denna typ av prissättning. Det är knappast sinnebilden för en fri konkurrens att en operatör med monopol förhandlar med någon som är beroende av att tjänsterna utförs. Jag tror att det stora genombrottet vad gäller den typ av problemkomplex som finns för exempelvis mellanliggande stationer sker den dag runt 1995 då det finns en fri konkurrens på spåren. Vi har just genomfört en avreglering på flygets område, som har inneburit att priserna har sjunkit med mellan 10 % och 40 %. Vi har en mängd nya operatörer, en mängd nya destinationer och en mängd nya trafikupplägg som attraherar nya resandegrupper.

Herr talman! Det är möjligt att kommunikationsministern har rätt i det han säger om att det först genom en ökad konkurrens kan bli en annorlunda differentiering i tjänsterna och prissättningen. Jag välkomnar också, precis som kommunikationsministern, en sådan utveckling. Men i en del av dessa kommuner undras det säkert vilka kriterier det är som reglerar debiteringsrutinen, vad det är för förutsättningar och gränsvärden för trafikantunderlag osv. Man undrar säkert vilka faktorer det är som i övrigt avgör att just en viss kommun måste betala för stopptjänsten. Man kan fråga sig om den här ordningen är oundgängligen nödvändig för att uppfylla intentionerna bakom riksdagens trafikpolitiska beslut, som just anger att varje trafikslag skall bära sina egna kostnader. Det är möjligt att svaret på den frågan ligger i en ökad avreglering, men fram till att det blir så belastas kommunerna på ett sätt som de irriteras över.

Herr talman! Kent Carlsson har frågat mig om regeringen är beredd att ompröva sin ståndpunkt och verka för en nedläggning av Bromma flygplats. Frågan ställs mot bakgrund av den tragiska flygolyckan med ett enmotorigt sportflygplan i Som frågeställaren känner till kan vi tyvärr aldrig helt bortse från att det finns risker med luftfart, vare sig det gäller trafik från Bromma eller någan annan flygplats. Det är dock givetvis varje regerings strävan att minimera dessa risker, och Sverige tillhör de länder som satsar mest på flygsäkerhetsarbete. Luftfartsinspektionen är ansvarig myndighet i dessa frågor. Vad gäller Bromma flygplats är situationen den att Det är känt att Stockholmsområdet kräver två flygplatser. Så länge andra alternativ saknas i Stockholmsområdet är Bromma flygplats viktig för flygtrafiksystemet.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Frågan handlar egentligen om tre saker: säkerhet, buller och avgaser, dvs. lukt och annat från flygtrafiken. Det är tragiskt med den olycka som har skett. Statsrådet säger att det givetvis är varje regerings strävan att minimera riskerna med flygtrafiken. Det kan vi vara överens om, men jag ifrågasätter om regeringen verkligen gör det i den här frågan. Jag tycker inte att man minimerar riskerna genom att ha en stor flygplats mitt i ett tättbebyggt område. Vi vet att för både små och stora flygplan är riskerna för incidenter av olika slag större vid start och landning. Det har vi fått bevis för här, och vi har ganska nyligen fått bevis för det i Om man verkligen vill sträva efter att göra riskerna med flygtrafiken så små som möjligt, skall en flygplats givetvis inte ligga i ett sådant här område. När det gäller bullret är det helt uppenbart att inriktningen under många år var att Bromma skulle läggas ner. Det har medfört att bebyggelsen har krupit närmare Bromma flygplats. De boende störs av buller från inflygningsleder och liknande. Det är ett stort problem för brommaborna, men även för södermalmsborna. Även om Koncessionsnämnden nu skall pröva detta är det ändå så att det skapar stora problem att ha en flygplats som ligger så nära bebyggelsen. Jag har fått uppgift om att buller uppåt 90-100 decibel har uppmätts i de kringliggande områdena. Avslutningsvis vill jag säga att det inte bara är Stockholms stad som har ett ord med i laget, utan det har också staten, eftersom staten har ingått ett avtal. Om regeringen vill kan den säga att den inte önskar fortsätta att använda Bromma som flygplats.
Herr talman! I Stockholms stad finns det en politisk majoritet för att behålla flygtrafiken på Bromma. Så länge det är fallet har staten ingen anledning att motsätta sig det, särskilt som det behövs två flygplatser i Stockholm. För närvarande finns det inget realistiskt alternativ, eftersom varken Tullinge eller Barkaby är tänkbara. Någon politiskt vilja att bygga en ny flygplats förefaller inte heller i dag föreligga. Regeringen har genom det strategibeslut som fattades i november fastställt villkoren för flygtrafiken på Bromma utifrån dagens förutsättningar. Vidare kommer inom kort förhandlingar om markfrågorna att återupptas med staden, bl.a. för att utreda förutsättningarna för fortsatt flygtrafik. Vi vet att det finns intresse att fortsätta, men villkoren därför skall nu fastställas. Jag är övertyga om att risk och miljöfaktorer kommer att inkluderas i denna bedömning. Sammanfattningsvis är Bromma flygplats framtid helt avhängig av dels koncessionsprövningen och de miljörestriktioner som slås fast där, dels frågorna om markupplåtelsevillkor och huvudmannaskap för flygplatsen.

Herr talman! Det är den borgerliga majoriteten i Stockholms stad som har önskat att flygtrafiken skall vara kvar, men Sveriges regering, som har ett övergripande ansvar för flygsäkerheten, kan väl inte med öppna ögon fortsätta att driva en sådan här verksamhet. Bevisligen har det förekommit ett trettiotal incidenter sedan 1975 -- ett par med dödlig utgång. Att fortsätta stödja kvarvarorna av Bromma flygplats som ligger i ett ganska tättbefolkat område skapar stora problem. Jag vill rikta en fråga till statsrådet: Är det rimligt att ha en flygplats så pass nära tätbefolkade områden, när riskerna vid start och landning är så stora? Det finns definitivt möjlighet att flytta linjetrafiken till Arlanda när vi får en tredje rullbana, och dessutom får vi snabba kommunikationer genom Arlandabanan. När det gäller småflyget finns ju olika lösningar, men så länge man inte får besked om att Bromma flygplats skall läggas ned kan man inte heller gå vidare med dessa lösningar.
Herr talman! Luftfartsverket studerar för närvarande möjligheten att flytta den utan tvivel farligaste delen av flygverksamheten, nämligen privatflyget. Det var ju ett enmotorigt sportplan som nu senast havererade. Det pågår alltså ett arbete med att söka ny flygplats för den typen av flyg.
Herr talman! Jag vill poängtera att Dennispaketet, som vi har resonerat om i Stockholmsregionen, innebär att man skall flytta ut trafiken ett stycke från bostadsområdena för att minska bullret för de boende. När det gäller flygtrafiken har vi gjort tvärtom: vi har flyttat in den igen i tättbefolkade områden. Är inte det märkligt, kommunikationsministern? Borde man inte göra på ett annat sätt, dvs. flytta linjetrafiken till Arlanda och komma fram till en annan lösning för småflygplanen? Det vore bättre både ur säkerhetssynpunkt och ur buller och avgassynpunkt. Som någon sade finns det inget Gottröra vid Fridhemsplan. Risken är helt uppenbar, om vi får in fler stora flygplan, för att konsekvenserna av en olycka skulle bli jättestora.
Herr talman! Det är inte så att vi har flyttat in Bromma. Bromma har legat där det ligger sedan 30-talet, och det har varit huvudflygplats i Stockholm under många decennier. Det som nu har hänt är att det mycket starkt restriktivt omgärdade antalet rörelser på Bromma i huvudsak upptas av det mycket farligare privatflyget än av den linjefart som är omgärdad av mycket stränga säkerhetsregler: dubbla piloter, dubbla motorer och minst dubbla system på säkerhetssidan. Nu pågår ett arbete med att försöka få bort de mindre och farligare planen. Jag ser i dag ingen anledning att ändra regeringens hållning så länge det finns en majoritet i Stockholms kommun för att bibehålla denna trafik.
Herr talman! Jag skulle gärna vilja ha svar på frågan om det är rimligt att man, när vi flyttar ut biltrafiken, lastbilstransporter och annat, till leder utanför bebyggelsen, fortsätter att bedriva en sådan här verksamhet och t.o.m. har ökat den? Vad som har skett sedan i juli i år är ju att vi har fått en kraftig ökning av linjetrafiken, av de stora planen på Bromma, som skapar buller och avgaser och givetvis ökar riskerna för de kringboende. Regeringen bara skjuter ifrån sig frågan till Stockholms stad. Regeringen kan ju säga att den inte önskar att flygverksamheten skall fortsätta där när avtalet går ut 1996. Statsrådet har ju möjligheten att göra det, om den politiska viljan finns. Men jag är osäker på om den finns. Dessutom har Arlanda kapacitet. Vi har fått rapporter om att terminal 2 inte har tillräckligt med underlag och om att det nu finns möjlighet att flytta ut linjetrafiken till Arlanda. När det gäller småflyget finns det dessutom andra lösningar, som statsrådet säger.

Herr talman! Kenneth Lantz har frågat mig om jag är beredd att arbeta för en bestående tjänst för trafikövervakning i Öresund. Trafiken i Öresund är, som Kenneth Lantz framhåller, mycket intensiv. Därför finns det redan regler om trafikseparation i detta område. Vidare kan nämnas att det sedan flera år finns en trafikövervakning i norra delen av området, som bedrivs av Marinen och Kustbevakningen. Möjligheterna att bedriva trafikövervakning i bemärkelsen att ålägga någon att rapportera om position och last är en mer komplicerad fråga. När fartyg går i internationella sund är det inte möjligt vare sig för Sverige eller andra länder att gripa in med nationella bestämmelser. Utan att gå för djupt in i de juridiska frågeställningarna kan jag emellertid nämna att det inom EG och inom den internationella sjöfartsorganisationen IMO pågår arbete i den riktning som Kenneth Lantz anger och att vi från svensk sida också vill stödja ett sådant arbete. För drygt en vecka sedan hölls ett möte i London om dessa frågor, i vilket Sverige var representerat.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsminister Mats Odell för ett innehållsrikt och positivt svar. Trafikseparationen i Öresund har ju i princip fungerat ganska bra. Trots det har vi haft ett antal incidenter, inte minst de senaste åren. Med ministerns svar som grund vill jag dock vidare fråga, om man inom regeringen skulle kunna se ett värde i att tillsätta en utredning för genomlysning av sjöräddningen i Öresund.
Herr talman! Riksdagen har genom försvarsutskottet nyligen uttalat sin uppfattning att regeringen och ansvariga myndigheter skall ta ett initiativ till ett anmälningssystem för transport av farligt gods genom Öresund. Som jag nämnde deltar Sjöfartsverket också i detta arbete genom IMO, vilket jag tycker kan ses som ett initiativ i denna fråga. Vid det möte i London som jag nämnde diskuterades frågan om folkrättsliga grunder för trafikövervakningssystem. Frågan skall också tas upp i en arbetsgrupp inom IMO under våren, och i den kommer Sverige att delta. Jag tycker att vi kan avvakta det arbetet och se om det behövs ytterligare åtgärder. Jag tror att sjöräddningsorganisationen inom detta område har en tillfredsställande utformning.
Herr talman! Till slut tackar jag för att kommunikationsministern och därmed också regeringen vill stödja ett positivt arbete till förmån för sjöfartssäkerheten internationellt i allmänhet och med tanke på folktäthet och intensitet i synnerhet i Öresund.

Herr talman! Vi i Vänsterpartiet ser med tillfredsställelse på de största delarna av det här filmavtalet. Vi tror att det kommer att ha en positiv betydelse för svensk film och filmvisning framöver. Det är bara på en punkt som vi är tveksamma. Det gäller avvecklingen av Filminstitutets importverksamhet. Vi tror inte att det gagnar svensk filmpublik att i ett slag lyfta ut den här verksamheten från Filminstitutets område. Därför vill jag deklarera att vi står bakom reservationerna 3,4 och 5, men eftersom den socialdemokratiska representanten Monica Widnemark bara har yrkat bifall till reservation 3, nöjer också jag mig med att göra det.

Herr talman! Ärade ledamöter! Filmens historia är kort. Det har faktiskt bara funnits rörliga bilder i ungefär 100 år. Det var Thomas Alva Edison som kom på tekniken att visa rörliga bilder. Först fick tittarna själva rulla fram sina bilder i tittskåp. På den tiden var filmerna ungefär en minut långa. De var ofta farsartade. Det fanns t.ex. titlar som Skoj i tvättstugan. De var mycket omtyckta. Senare blev det rörliga bilder på duk. De filmerna var cirka tio minuter långa. Det var faktiskt först under 30 och 40-talet som filmen på allvar blev ett folknöje för en stor bred massa. Strax före TV:s genombrott på 50-talet stod filmen på sin höjdpunkt. I Sverige gjordes då ungefär 80 miljoner biobesök. Ute i Europa var det faktiskt fråga om 3 miljarder. Sverige hade då Men allteftersom TV har vunnit insteg i de svenska hemmen har biobesöken dramatiskt minskat. Förra året var de nere i 15,7 miljoner besök på ungefär 900 biografer. Under filmens höjdpunkt gjorde man 20--40 filmer om året. Nu är vi nere i 15--20. Före 1951 fanns det inga statliga bidrag till biografverksamheten. Den var i stället belagd med nöjesskatt. År 1963 kom det första avtalet, och man avskaffade nöjesskatten. Biografer med fler än fem föreställningar skulle erlägga 10 % av biljettintäkterna till det då nya Filminstitutet. Stiftelsens syfte var då som nu att främja svensk filmproduktion. År 1982 ändrades avtalet och videobranschen kom in som en ny avtalspart. Varje hyr och köpkassett skulle ge en avgift till Filminstitutet. Det var inte bara TV som minskade antalet biobesök. Det var också de ökade kostnaderna. Den breddade momsen och videomarknadens tillbakagång gjorde att Filminstitutet fick allt mindre resurser. Ute i Europa var situationen likartad, men i motsats till de övriga kulturaktiviterna inom EG kom faktiskt filmen tidigt in i diskussionerna i och med att den sågs som en industri. Industriproduktionen av film har på det sättet länge funnits med i EG-diskussionen. Man har fått stöd till olika samarbetsformer m.m. Jag tycker därför att det är viktigt med detta nya filmavtal och att statens stöd till film delas upp i dessa två nya anslagsformer,nämligen dels stöd till filmproduktion, dels stöd till filmkulturell verksamhet. På det sättet lyfter vi fram att det är en viktig och kostnadskrävande verksamhet att producera svensk film. Utskottet stöder regeringens uppfattning att vårt begränsade språkområde behöver en kompetens när det gäller att producera film. På det sättet kan vi skapa en svensk filmidentitet. Svensk film har också visat att vi har kvaliteter som är värda att visas inte bara i Sverige utan också utomlands. Dessutom behövs det en svensk filmproduktion som motvikt mot all den utländska film som väller in över landet. Det är dyrt att producera film. En vanlig svensk spelfilm kostar 10--15 miljoner kronor. Det kräver att finansiärer måste ställa upp med ett så stort belopp om man vill lansera en ny filmskapare i Sverige. Om vi jämför det med vad det kostar att lansera en ny svensk författare -- det kostar upp till 200 000 kronor -- är det en mycket stor skillnad på insats. Ett annat problem när det gäller svensk film är att mycket få filmer spelar in sina kostnader. Genomsnittet brukar vara två om året. Det här året har det varit Änglagård och Jönssonligan. De har kommit upp i besökssiffror på ca 600 000. Det är ungefär vad som behövs för att en film skall gå runt. I vanliga fall är det 5 000--100 000 besökare på en svensk film. Därför är det glädjande att det här nya avtalet verkligen ger möjligheter att producera svensk film och också att distribuera och marknadsföra den producerade filmen. Ett av skälen till att detta kan ske är att det nu blir ett samarbete på hela det audiovisuella området. Det handlar om distribution i biografledet, men även om gemensam TV januari 1993 fram till den 31 december 1998, kommer t.ex svensk television att ställa upp med drygt 22 miljoner kronor till samarbetsprojekt. Svensk TV och nordisk television går in med nya pengar, ungefär dubbelt så mycket som tidigare. Det intressanta med det nya filmstödet är inte bara att det ökar och att staten går in med 31 miljoner kronor till, utan också att det kommer att delas ut på ett nytt sätt. Vi kommer att få konsulenter efter danskt mönster vilka kommer att anställas av institutets styrelse. Dessa kommer att ge stöd till filmer på konstnärliga grunder. De kommer att få stor frihet inom en begränsad ram att välja ut olika filmprojekt. 75 % av stödet skall gå till förhandsstöd. Det kommer att vara återbetalningspliktigt när filmen haft 110 000 besökare. 25 % av pengarna till filmproduktion skall gå till efterhandsstöd. Det börjar utgå när filmen har haft 30 000 besökare. Det skall inte betalas tillbaka. Utskottet stöder självfallet dessa förslag. Vi tycker också att det är mycket bra att filmen på det här sättet kommer att få möjligheter att på nytt bli konkurrenskraftig. Vi stöder också regeringens förslag att medverka till att bilda en stiftelse. Vi tycker att det är riktigt att Filminstitutet inte skall ägna sig åt sådan verksamhet som kan bedrivas av andra på ett bättre sätt. Därför stöder vi förslaget att köp av vuxenfilm skall avvecklas. Vi tillstyrker också den andra delen av stödet, nämligen stöd till filmkulturell verksamhet. På det sättet kommer staten att inhandla de tjänster som man tycker är värdefulla av institutet. Detta kommer att bli en genomlysning av den verksamhet som förekommer. I den första delen kommer arkiv-, publikations och informationsverksamhet, verksamhet inriktad på barn och ungdom liksom också finansieringen av institutets verksamhet att beröras. Utskottsmajoriteten stöder också regeringens förslag om att staten skall behålla ansvaret för finansieringen av Konstnärsnämndens stöd till kortfilmsproduktion. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1

Herr talman! Fru Widnemark menar att det kommer att bli mycket dyrare nu när vi skall få andra importörer av vuxenfilm. Det finns många åsikter om denna fråga, och jag vet att Socialdemokraterna har denna uppfattning. Vi i utskottsmajoriteten delar den inte, och det beror delvis på att man kan räkna på många olika sätt. Det sätt att räkna som ni har föredragit gör att det ser billigare ut än när man räknar på Filminstitutets sätt. Man kan också räkna på annat sätt, och våra beräkningar visar att Filminstitutets import av kvalitetsfilm är både dyr och ineffektiv. Ungefär 20 personer arbetar med den här verksamheten, till en nettokostnad om 4,5 miljoner kronor. Vi tror att filmerna kan tas in till Sverige på ett mycket bättre sätt genom de olika företag som redan nu finns, t.ex. Triangelfilm, eller Riksföreningen Folkets Bio. De kunskaper och kontakter som redan finns hos Filminstitutet kan mycket väl komma dessa till godo. Jag vill också peka på en annan sak som jag tycker är mycket viktig. Monica Widnemark tog upp frågan om kvalitetsfilm och talade för icke amerikansk film. På den tio i topp-lista som filmtidningen Chaplin har gjort upp kan man se vilka filmer som under 1990 och 1991 har fått hög s.k. ranking. Av den framgår att av Triangelfilms filmer har 1990 sju kommit högst på listan. Sandrews och SF har fått in fem resp. tre filmer och Filminstitutet två. Detsamma gäller för 1991, då Filminstitutets filmer bara en. Jag är faktiskt oroad över att inte ens kritikerna tycker att Filminstitutet har lyckats med sin import. Jag står därför självfallet kvar vid mitt yrkande om bifall till utskottets förslag och hoppas att filmimporten i Sverige skall bli bättre.

Herr talman! Jag talar inte bara för Moderaterna utan för utskottsmajoriteten, fru Widnemark. Vi har precis som fru Widnemark haft tillgång till många olika uppgifter. En av svårigheterna när det gäller just Filminstitutet har varit att det varit svårt att se vad som varit intäkter, utgifter och kostnader. Det kan vara en av förklaringarna till att vi ser litet olika på detta. Det andra skälet till att vi vill ta upp denna fråga är att Filminstitutet har fått mycket hård kritik för att man har bedrivit denna verksamhet på ett icke konkurrensneutralt sätt. Filminstitutet har kunnat resa runt till filmfestivaler och köpa in film direkt, vilket de olika företagen inte har kunnat göra. De har först måst resa hem och fråga Filminstitutet. Det kan vara en av förklaringarna till att det i ert underlag ser ut som om det skulle vara billigare att köpa in film genom Filminstitutet. Vi skall också komma ihåg att filmimportörerna kommer att få ett stöd om 4 miljoner kronor. Det är en förstärkning med 1 miljon kronor i förhållande till vad som gäller nu. Jag tror att utbudet av kvalitetsfilm kommer att öka i Sverige efter det nya avtalet, inte tvärtom. Dessutom förutsätter jag att Filminstitutet samverkar med andra aktörer som kommer att importera vuxenfilm. Fru Widnemark ville säga att även barnfilmen skulle komma i ett sämre läge genom det nya avtalet. Det tror jag inte, särskilt inte nu när staten tar över ansvaret.

Herr talman! Först vill jag säga att jag är mycket nöjd med den satsning på filmen som görs i och med detta beslut. Film är en viktig del av vårt kulturliv. Men filmen är också mycket betydelsefull för yttrandefriheten och opinionsbildningen, och den blir än viktigare i de hårda tider som vi lever i. Opinioner kan påverkas och vändas med hjälp av den rörliga bilden. Att ställa filmen i mångas tjänst är därför en mycket viktig demokratisk handling. Men filmen måste också kunna bli en viktig kulturyttring i hela Sverige. Faktum är att den professionella filmproduktionen i vårt land av olika skäl sedan decennier tillbaka är koncentrerad till Stockholmsområdet. Filmen är mycket kommersiell, och detta har naturligtvis inneburit en geografisk koncentration. Möjligheterna för filmare att finansiera sina projekt och arbeta utanför Stockholm är i dag mycket små. Detta är orimligt, och det är hög tid att en ändring kommer till stånd, så att även filmskapare får möjlighet att yrkesmässigt arbeta i den kulturella och geografiska miljö som är filmarens egen, med allt vad det innebär. Jag tycker att även detta förhållande är mycket viktigt för vår demokrati. Herr talman! Jag har svårt att förstå varför ambitionen att stödja regional kultur skall göra halt vid filmen. Under 70 och 80-talen var stödet till regionala kulturinstitutioner en viktig del av den statliga kulturpolitiken. Jag hoppas att det är så fortfarande. Det statliga stödet var dessutom av avgörande betydelse för regionernas egna satsningar på kultur. Regionala kulturpolitiska insatser ses också numera som självklara och viktiga delar av den samlade kulturpolitiken, men också i arbetet att bygga upp hela landet. Det finns därför nu skäl för att även den statliga filmpolitiken skall ta sikte på insatser på regional nivå. På flera olika håll i landet pågår för närvarande diskussioner om regionala satsningar även på filmens område. Avsaknaden av en statlig filmpolitik, som även innefattar satsningar på regional nivå, har motverkat att diskussionerna har lett fram till konkreta förslag och insatser. Ett undantag är Norrbotten, där bildandet av Filmpool Nord är ett konkret uttryck för en regionalt baserad filmproduktion. I Filmpool Nord samverkar såväl regionala som lokala organisationer och myndigheter, allt i syfte att stödja filmproduktion med anknytning till Norrbotten för nationell och internationell distribution. På kort tid har Filmpoolen byggt upp ett fungerande nätverk mellan filmarna i regionen och även fördelat ekonomiskt och tekniskt stöd till ett flertal filmproduktioner i länet. Pengarna som satsats kommer från regionala instanser, men Sveriges Television har centralt också helt nyligen beviljat produktionsstöd till Filmpool Nord. Även i Jämtlands län finns nu långt framskridna planer på att vidareutveckla befintlig mediaverkstad till ett regionalt filmcentrum. I de senaste årens anslagsframställningar har regeringens proposition om film och videoavtalet och statens stöd till filmkulturella verksamheter anvisas inga sådana särskilda medel. Förvånat läser jag att regeringen anser att det inte finns en tillräckligt genomarbetad behovsanalys som grund för införandet av ett sådant stöd. Detta anför regeringen trots att Filmverkstaden i Stockholm redan nu får en halv miljon kronor per år från Filminstitutet. Här finns behov! Den passiva hållning regeringen intar i frågan om regional filmproduktion svarar inte mot det faktiska behov och intresse som finns runt om i landet. Det finns heller inte kultur och massmediapolitiska skäl att avvisa tanken på regionala satsningar på filmområdet. Därför är det min bestämda åsikt i motionen att regional filmproduktion bör få del av de medel som tillförs film och videoavtalet. Jag avser den motion som jag har väckt och som behandlas i det här betänkandet. Herr talman! Det är tur att vi har kulturutskottet. Ett enigt kulturutskott har visserligen avstyrkt vår motion. Det beklagar jag. Men utskottet har samtidigt på ett mycket tillmötesgående sätt hävdat vikten av regional filmproduktion. Utskottet anför att det är ''angeläget att det finns goda förutsättningar för filmproduktion i regioner utanför Stockholmsregionen. Utskottet förutsätter att möjligheterna till sådan produktion tas till vara.'' Jag tolkar detta som en uppmaning till Filminstitutet och till regeringen att söka möjligheter att stödja regional filmproduktion. I utskottets betänkande tas också frågan om konsulenternas arbete upp. Man förutsätter att deras arbete skall utvärderas. Jag tar för givet att deras arbete -- i utskottets anda -- också utvärderas i ett regionalt perspektiv. I filmavtalet stadgas att styrelsen för Filminstitutet skall beakta behovet av dokumentärfilm, av nya och yngre filmares utvecklingsmöjligheter och av kortfilm. Jag tillstyrker livligt att en konsulent skall få ett särskilt ansvar för dokumentär och kortfilm. Jag ser också fram emot den filmkulturella utredning Filminstitutet skall göra på regeringens uppdrag, och jag understryker utskottets mening att filmens roll i det lokala kulturlivet bör bli ordentligt belyst. Herr talman! Vår motion har inte tillstyrkts av utskottet. Men jag uppskattar att utskottet har tagit till vara våra tankegångar på allvar och understrukit vikten av regional filmproduktion. Som riksdagsledamot har jag lärt mig att ha tålamod. Det skall räcka ett tag till i denna fråga, men jag vill ganska snart se handling både från regeringen och från Filminstitutet. Svensk films framtid förutsätter, enligt min mening, att filmare i hela landet har likvärdiga möjligheter att utvecklas och att producera alla typer av film -- för regional, nationell och internationell publik, men producerad inom och utifrån filmares förankring i många regioner, kulturer och befolkningsgrupper. Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen 3 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill återigen understryka det kulturutskottet skrivit i sitt betänkande angående regional filmproduktion. Jag vill framhålla att man nu börjar finna nya former för finansiering av filmproduktion ute i regionerna. Det vore bra om den statliga filmpolitiken kunde understödja de nya formerna. Jag är inte orolig för att det ur detta skall komma film av dålig kvalitet. Jag tror tvärtom att det skulle berika det svenska film och kulturlivet. Det skulle kunna bli mycket bra kvalitet, och det blir bra kvalitet. De erfarenheterna har vi från Filmen stärks i hela landet, oavsett vad Birgitta Wistrand säger, därför att television och andra massmedia sprids över landet. Det måste vi ha i åtanke när vi pratar om att sprida filmproduktion. De farhågor som Birgitta Wistrand uttrycker är lätta att ta till när man får nya förslag på sitt bord. Det är viktigt att vi diskuterar detta. Vi skall ha en filmproduktion av hög kvalitet i hela landet. Jag tror inte att Birgitta Wistrand behöver vara orolig. Verkligheten kommer att utvisa att det kommer många bra produktioner. Den tilltron tycker jag att vi skall ha.